Fru talman! Vi skall i dag fatta beslut om att ändra i vårt rättegångsförfarande - om att införa en tvåpartsprocess i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det är ett både viktigt och bra steg. Vänsterpartiet tycker att tvåpartsprocess i de allmänna förvaltningsdomstolarna är en bra utveckling. Men i dag ser vi också en utveckling där mycket inom vårt rättsväsende omprövas, effektiviseras och ändras. Det är otroligt viktigt att i dessa förändringar se en helhetsbild och att skapa ett sammanhang i rättsväsendet. När man nu inför tvåpartsprocessen i förvaltningsmål ändrar sig denna typ av mål på ett ganska radikalt sätt. Domstolarna har fortfarande utredningsskyldighet, men en tvåpartsprocess innebär ändå att denna utredningsskyldighet kommer att urholkas. Detta har påpekats av många remissinstanser. I kontakter som jag har haft med domstolar och med olika människor inom rättsväsendet har det också påpekats att denna förändring och förskjutning kommer att ske i och med ett tvåpartsförhållande. Att införa ett system med tvåpartsprocess är inte fel. Men i propositionen finns inga lagförslag som ändrar på domstolarnas utredningsskyldighet. Förskjutningen kommer att innebära att enskilda människor kommer att ställas emot en myndighet som är part i ett mål. Det är bara att konstatera att myndigheten har en helt annan möjlighet att förbereda sina ärenden - man har en utredningskapacitet bakom sig - än vad den enskilda personen har. När tillgången till rättshjälp inte är lika stor som i andra mål - rättshjälpen är väldigt begränsad i förvaltningsmål - innebär det att den enskilda människan kommer i kläm. Vi i Vänsterpartiet är positiva till förändringarna. Vi är positiva till en tvåpartsprocess. Men när man inte samtidigt gör övervägningar som ger enskilda människor större möjlighet till rättshjälp innebär denna förändring att rättssäkerheten för den enskilda människan minskar. Det kan Vänsterpartiet aldrig ställa upp på. Därför yrkar vi avslag på propositionen, trots att vi är överens med majoriteten om att det är en bra reform. Man beviljar inte människor möjlighet till rättshjälp i annan utsträckning än tidigare. Vi vet också att den utredning som ser över frågorna om rättshjälp inte gäller utvidgning av möjligheter till rättshjälp utan tvärtom besparingar inom detta område. Därför kan vi inte se reformen genomföras. Vi i Vänsterpartiet önskar att regeringen tar kritiken på allvar. Det kommer kritik från många olika håll som innebär att det finns en fara i förslaget. Vi önskar att man ser över frågan och återkommer med en proposition där det görs en koppling till ökade möjligheter till rättshjälp. Det är viktigt att den enskilda människans rättssäkerhet inte minskar utan tvärtom ökar när man ändrar och gör stora förändringar i rättssystemen. Därför, fru talman, yrkar vi avslag på propositionen. Jag yrkar bifall till vår reservation. Jag önskar att vi allihop i kammaren ser till att vi får tillbaka detta mycket bra förslag och att det då är förstärkt på ett oerhört viktigt område.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till justitieutskottets betänkande nr 7 som handlar om tvåpartsprocess i förvaltningsdomstolarna. Samtidigt vill jag yrka avslag på reservationen. Frågan om tvåpartsprocess i förvaltningsdomstolarna har diskuterats i olika sammanhang och den har också utretts. Senast lämnade Domstolsutredningen vissa förslag på det här området. Regeringen har i sin proposition föreslagit att man skall införa en obligatorisk tvåpartsprocess, där den myndighet som först fattar beslut i ärendet blir motpart alternativt får rätt att överklaga ett beslut i en förvaltningsdomstol som går myndigheten emot. I propositionen har man undantagit socialförsäkringsmålen från den här processförändringen. Genom initiativ i utskottet läggs nu fram förslag som innebär att även socialförsäkringsmålen, som utgör en ganska stor del av länsrätternas arbetsunderlag, också skall omfattas av den nya lagstiftningen om tvåpartsprocess. Bedömningen är också att det är bra att man får enhetliga regler beträffande processföringen i länsrätterna. Det är också enligt min uppfattning bra att man får den här tvåpartsprocessen. Alice Åström från Vänsterpartiet har också kraftigt understrukit att detta i sak är en bra förändring. Reservationen gäller inte heller själva sakfrågan utan handlar om möjligheterna för den enskilde att föra processen och att göra sin rätt gällande på ett bra sätt i den händelse man får en myndighet som motpart. För regeringens och utskottsmajoritetens del vilar hela det här resonemanget på att man inte gör någon uttunning av det som brukar kallas för domstolens utredningsskyldighet och domstolens processledning. Även det har att göra med vilket material, underlag, som kommer fram till den enskildes förmån och vilket material som kommer fram från motparten i den händelse det är en myndighet. Den här frågan är naturligtvis oerhört viktig. Det är angeläget att den enskilde har ordentliga möjligheter att göra sin rätt gällande. Därför vill jag som svar på Alice Åströms argumentation citera några rader ur betänkandet, eftersom jag tycker att de fångar upp detta. Jag har också sagt att man i sammanhanget skall erinra om att myndigheterna enligt lag och förordning, som det brukar heta, har en skyldighet att agera objektivt och opartiskt - egentligen även i sin roll som motpart till den enskilde. Utskottet säger alltså med anledning av uttalanden kring utredningsskyldigheten och eventuell risk för att den skall uttunnas: "Utskottet vill - understryka att detta bör ses utifrån ett praktiskt perspektiv och att domstolen alltjämt har det yttersta utredningsansvaret i förvaltningsprocessen. Sammantaget ger regelsystemet således goda möjligheter för den enskilde att av domstolen få erforderlig hjälp vid utformandet av sin talan. Utskottet anser dock att frågan om domstolens utredningsansvar är så betydelsefull att den bör ägnas särskild uppmärksamhet vid den i propositionen aviserade utvärderingen av reformen. Resultatet härav bör tas till vara i de fortsatta överväganden rörande förvaltningsprocessen som alltjämt pågår i regeringskansliet till följd av Domstolsutredningens förslag." Mot bakgrund av dessa uttalanden från utskottsmajoritetens sida finns det ingen anledning att måla upp ett dystert perspektiv sett ur den enskildes rättssynpunkt. Man kan inte utgå från att utredningsskyldigheten skall uttunnas. Det är i stället angeläget att vi betonar att det inte sker någon förändring i de materiella reglerna beträffande domstolens utredningsansvar eller materiella processledning. Mot den bakgrunden anser utskottsmajoriteten att det finns betryggande förutsättningar för att den enskildes rätt inte skall bli åsidosatt. Man skall ha möjligheter att föra en sådan här process.
Fru talman! Jag önskar att jag inte hade behövt måla ut en så dyster bild. Jag tycker dock att det inte går att bortse från att även den utredare som har ansvar för att se över rättshjälpslagen har uttryckt att en tvåpartsprocess kan tunna ut domstolens utredningsskyldighet i förvaltningsmålen. Lagrådet har i det här ärendet uttryckt farhågor om att ett tvåpartssystem inom förvaltningsprocessen kommer att leda till en förskjutning i de praktiska handläggningsformerna mot tillämpandet av en förhandlingsprincip, till skillnad från den nu gällande officialprincipen. Detta skulle bli fallet trots att inga lagändringar har gjorts. Det finns så tydliga signaler om att den här förändringen kommer att ge de här konsekvenserna. Jag är tacksam för att man kommer att följa upp det här och för att man kommer att göra en utvärdering av reformen, där man kommer att se om det här har inträffat eller inte. Trots det tycker jag att signalerna redan nu har varit så starka att man inte kan låta människor komma i kläm tills vi har fått en utvärdering. Utvärderingen kommer troligen att kunna konstatera att det har blivit en sådan här utveckling.
Fru talman! Det handlar om en bedömning av riskerna. Det är klart att man kan understryka uttalanden från Lagrådet och från den särskilda utredaren av rättshjälpen, som har uttalat vissa farhågor för att det kan komma att ske en uttunning i det här sammanhanget. Men Alice Åströms sätt att argumentera hjälper så att säga domstolarna på traven med att tunna ut detta. Det är angelägnare för riksdagen att - precis som majoriteten gör - understryka att beslutet om tvåpartsprocess inte innebär någon förändring av utredningsskyldigheten. Det är snarare så att man lägger större vikt och tyngd vid att domstolen faktiskt klarar av att genomföra sin utredningsskyldighet. Mot den bakgrunden tycker jag faktiskt, eftersom Alice Åström och hennes parti starkt gillar saken att man enhälligt i kammaren borde kunna rösta för att förslaget genomförs.
Fru talman! Jag höll på att säga att det känns trevligt, men det är inte rätt ord. Göran Magnusson har dock en stark tro på att tack vare att jag står och pratar om farhågorna för att utredningsskyldigheten i domstolarna kan tunnas ut kommer domstolarna att ta det som intäkt för att de kan göra på det sättet. Nej, jag tror inte att det handlar om att jag står här i talarstolen och uttrycker farhågor. Jag tycker att de signaler som har funnits är så pass viktiga att man borde ha tagit upp frågan och även sett över den i samband med övergången till en tvåpartsprocess. Jag önskar också att vi hade kunnat ställa oss bakom förslaget och fatta ett enhälligt beslut. Man kan inte utesluta den ena delen. Vi anser att det här måste genomföras i samband med att man också ser över möjligheterna till rättshjälp.
Fru talman! Betydelsen av Alice Åströms eller mina egna uttalanden här i kammaren skall naturligtvis inte överdrivas. Jag försöker övertyga domstolen om att man måste vara aktsam och följa upp utredningsskyldigheten. Jag förlitar mig naturligtvis framför allt på att domstolarna läser vad som står i lagen m.m. och följer vad man skall göra i detta fall, nämligen klara utredningsskyldigheten och ha en materiell processledning som innebär att relevanta fakta för att kunna döma i målet faktiskt kommer fram. Det är ju skillnad mellan förvaltningsdomstolen och den allmänna domstolen, där ju parterna har ansvaret för att ta fram materialet i betydligt större utsträckning. Men när det gäller förvaltningsdomstolen är det alltså domstolen som har ansvaret för att det underlag och det material som behövs för att kunna döma i målet faktiskt kommer fram. Jag förlitar mig på att domstolarna följer de regler som har satts upp. Till sist vill jag återigen understryka att det sker en uppföljning av de här erfarenheterna. Det är ju bra att vi får i gång tvåpartsprocessen och ett uppföljningsarbete, och i den fortsatta hanteringen av förvaltningsprocesslagen finns det anledning att återkomma med hänsyn till de erfarenheter som vinns på det här området.

Fru talman! Sommaren 1993 vikarierade jag som chefsåklagare i Ludvika. Jag hade då ett fall där en man gjorde sig skyldig till ett mycket allvarligt våldtäktsförsök, en överfallsvåldtäkt, i Stadsparken i Ludvika. Gärningen fullbordades inte, tack vare att ett gäng ungdomar råkade komma i närheten av det buskage dit kvinnan hade dragits in och hörde hennes skrik på hjälp. De här ungdomarna ingrep mycket handgripligt. Det var alltså inte alls fråga om något frivilligt tillbakaträdande från gärningsmannens sida. Jag begärde mannen häktad, men detta ogillades av tingsrätten. Den som är på sannolika skäl misstänkt för brott för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver får häktas om det finns risk för att han avviker, undanröjer bevis eller försvårar utredningen på annat sätt eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Är för brottet inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år skall häktning ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas, s.k. obligatorisk häktning. Regeln innebär således en presumtion för häktning. Regeln om obligatorisk häktning kan emellertid inte tillämpas på försöksbrott. Straffet för försök bestäms enligt 23 kap. 1 § brottsbalken till högst vad som gäller för fullbordat brott. Straffet får inte sättas under fängelse om lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver. Minimistraffet för försök till nu aktuella brott är således straffminimum för fängelse, nämligen fängelse i 14 dagar. Min våldtäktsman i Ludvika hade fast bostad och var tidigare ostraffad. Han kunde inte förväntas påverka bevisningen i målet. Tingsrätten ansåg alltså inte att någon av de särskilda häktningsgrunderna förelåg. Och regeln om obligatorisk häktning var ju inte tillämplig. Han försattes alltså på fri fot i avvaktan på rättegång. Detta blev en svår chock för målsäganden. Hon var så rädd för sin angripare att hon inte kunde bo kvar hemma. Hon fick tas in på psykiatrisk klinik i avvaktan på rättegång. Gärningsmannens frihet blev offrets ofrihet. Jag har här tagit ett exempel ur verkligheten. Exemplet skulle kunna mångfaldigas. Det är i allmänhet så här som svenska domare tolkar lagen och lagstiftarens intentioner bakom regelverket. Ändå framhålls det i brottsbalkskommentaren att straffet för försök till jämförelsevis grovt brott inte bör sättas under minimum i straffskalan för det fullbordade brottet. Det sägs vidare att omständigheterna i ett visst fall kan vara sådana att försökshandlingen framstår som lika allvarlig som det fullbordade brottet. Regeln om s.k. obligatorisk häktning motiveras i proposition 1986/87:112, Anhållande och häktning, med att det nästan alltid finns risk för flykt eller kollusion vid sådana brott samt att det skulle vara stötande för allmänheten om gärningsmannen lämnades på fri fot efter att ha begått så svåra brott, även om något direkt stöd för någon av de särskilda häktningsgrunderna inte visats.

Enligt vår uppfattning befinner vi oss långt från den balanspunkt därvidlag som utskottsmajoriteten talar om. I den praktiska rättstillämpningen leder gällande ordning tvärtom till oacceptabla konsekvenser, som exemplet från Ludvika illustrerar. Hur kan man tala om att den misstänkte inte "i onödan" skall vara berövad friheten när det är fråga om en person som har visat prov på svår samhällsfarlighet och det bara beror på yttre, tillfälliga omständigheter att brottet inte har fullbordats? Sedan den moderatledda borgerliga regeringen börjat sätta brottsoffren i blickpunkten har alla partier numera börjat tävla om vem som värnar mest om offren. Men detta gäller tydligen bara i tal - så snart det kommer till kritan är det fortfarande gärningsmannens väl och ve som prioriteras, på bekostnad av målsägandens och samhällsskyddets intressen. Detta tycks vara någon form av ryggmärgsreflex hos övriga partier. obligatorisk häktning skall gälla inte bara när det för det fullbordade brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, utan också vid allvarliga fall av försök, förberedelse och stämpling till sådant brott. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. I övrigt ställer vi oss bakom förslagen i proposition 1995/96:21, som innefattar viss uppmjukning av de tidsfrister som nu gäller för åklagaren att begära en anhållen person häktad och för tingsrätten att hålla häktningsförhandling. Jag har hela tiden hyst uppfattningen att Sverige var onödigt undfallande när det gällde att efterkomma Europakommissionens och Europadomstolens tolkningar av uttrycken "promptly" och "judicial power" i Europakonventionen. Härigenom har Sverige påtagit sig ett ok, som bl.a. innebär mycket höga kostnader. Den utvärdering som Domstolsverket nu har gjort av 1988 års häktningsreform visar att inte mindre än 27,5 % av alla häktningsförhandlingar sker under veckoslut och på helgdagar. Reformen har också, precis som väntat, lett till att det blivit fler häktningar än med de gamla reglerna, och det på ett sämre beslutsunderlag. Fru talman! Jag yrkar bifall till regeringens förslag, som utgör en rimlig avvägning mellan Europakonventionens krav och processekonomiska aspekter.

Fru talman! Lagstiftning som gäller tvångsmedel är alltid en avvägning mellan intresset av effektivitet i brottsbekämpningen och den skada som uppkommer för dem som drabbas av tvångsmedlet. Vi i Sverige är medlemmar av Europarådet, och vi har skrivit under den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. När det senast visade sig att de svenska reglerna om anhållande och häktning inte genomgående följde konventionen ändrade vi vår lag. I en rättsstat skall avtal och konventioner hållas. I Sverige har det säkert rått en bred övertygelse om att de svenska reglerna i och med 1988 års reform stod i god överensstämmelse med konventionens krav på skyndsam inställelse inför en domare. Den yttersta gränsen för en sådan domstolsprövning grundade sig på Europadomstolens praxis, och hittills har den frist som kan godtas varit maximalt fyra dagar. I Europadomstolens senare avgöranden har domstolen uttalat att fyra dagar är en tidsutdräkt som kan godtas då det är fråga om mycket grov brottslighet, t.ex. terroristmål m.m. Sannolikt skulle domstolen därför numera inte acceptera att fyradagarsfristen utnyttjas. Europadomstolens tillämpning utvecklas fortgående, och konventionens regelsystem förtydligas undan för undan. Det är därför viktigt att vi i Sverige följer rättsutvecklingen i Strasbourg och vidtar nödvändiga åtgärder för att följa vårt konventionsåtagande. Det borde stå klart för de flesta att Europakonventionen prioriterar rättssäkerhet genom krav på en snabb domstolsprövning framför rättssäkerhet i form av en så god polis och åklagarutredning som möjligt. Fru talman! Mot denna bakgrund är jag mycket förvånad över regeringens förslag som innebär ett steg tillbaka och en försämring av nuvarande regler. Därför yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation 1 Regeringens proposition innebär att snabbheten i förfarandet kommer att minska genom att tidpunkten för domstolsprövningar skjuts framåt. Det innebär en förskjutning av tidpunkten för prövning av frihetsberövande upp mot den maximalt tillåtna gränsen som är fyra dagar. Detta kallar regeringen i sin proposition för att man inför flexiblare tider. Det är ju ett fint uttryck, när man i själva verket förlänger dem. Frågan är om en sådan ändring står i överensstämmelse med Domstolsverkets senaste utvärdering innehåller statistik som visar att de flesta häktningsframställningar kommer in till tingsrätten samma dag eller dagen efter gripandet. Det står i nuvarande lag att dessa regler skall tillämpas. Endast 16 % kommer in senare, dvs. två eller tre dagar efter gripandet. Utvärderingen visar att den enligt lagen tillåtna tiden på fyra dygn för frihetsberövande för häktningsförhandling nästan aldrig utnyttjas. Domstolsverkets utvärdering visar även att rättssäkerheten inte har påverkats genom 1988 års reform och att en klar förbättring rent av har åstadkommits genom en snabbare domstolsprövning. Men som sagt, det kostar pengar, och regeringen tycker att det blir för dyrt. Regeringen beräknar att spara 70 miljoner kronor. I utskottets övervägande sägs bl.a. att det i propositionen framförs att det är angeläget att Europakonventionens krav på skyndsam domstolsprövning inte åsidosätts. Detta krav uppfylls enligt utskottets mening genom den i lagförslaget intagna föreskriften att häktningsframställning och häktningsförhandling skall ske utan dröjsmål. Men nuvarande lag är mycket tydlig. Där står det helt klart att det skall göras samma dag som anhållningsbeslutet meddelas eller senast dagen efter. Bara om det finns synnerliga skäl skall det göras tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Detta vill man då ändra och i stället skriva in att det skall ske utan dröjsmål. Frågan är då vad som ligger i begreppet utan dröjsmål. Syftet är som bekant att häktningsförhandlingar inte behöver hållas under helger om det kan undvikas med hänsyn till fyradagarsfristen. Det kan inte vara ett särskilt djärvt antagande att åklagarna kommer att väl utnyttja sin enligt lagförslaget utsträckta frist alldeles oavsett det faktum att lagförslaget anger att det skall ske utan dröjsmål med följden att tingsrätterna riskerar att få en alltmer pressad arbetssituation. Utskottet understryker i betänkandet att det är ett rättssäkerhetsintresse för de misstänkta att utredningen är av god kvalitet, eftersom detta kan förebygga onödiga häktningar och onödiga restriktioner i häktet. Det är självklart att en längre tidsfrist ger möjligheter att ta fram ett mer fullständigt utredningsmaterial. Utförliga förhör kan t.ex. hållas med målsägande och vittnen, resultat från tekniska undersökningar kan avvaktas, osv. Att få ett frihetsberövande snabbt prövat av domstol utgör emellertid i sig en rättssäkerhetsgaranti för den som drabbas av frihetsberövande. Det kan ifrågasättas om den föreslagna ändringen leder till att prövningen av en häktningsframställan efter en helg kommer att grundas på ett fylligare material. Om utredningsresurserna hos polisen dras ned under lördagar och söndagar återkommer ju motsvarande problem under måndagen. Risken är då att underlaget för prövning av en häktning blir än mer bristfällig än den för närvarande är. Av Domstolsverkets utvärdering framgår att bifallsfrekvensen till häktningsyrkanden alltjämt är mycket hög, att tingsrättens häktningsbeslut mycket sällan ändras och att andelen ogillade åtal mot häktade inte har ökat i någon nämnvärd omfattning. Detta visar sammantaget att häktningsbesluten allmänt sett är välgrundade och att rättssäkerheten för den enskilde inte på något avgörande sätt har försämrats. Fru talman! I regeringens proposition jämförs förslaget med finsk lagstiftning. Men Finland är det nordiska land som har de längsta häktningstiderna. I Danmark har den som gripits som misstänkt för brott en grundlagsskyddad rätt att bli ställd inför en domare snarast möjligt och senast 24 timmar efter frihetsberövandet. 24-timmarsregeln gäller oavsett helgdagar. Liknande bestämmelser finns även i många europeiska länder, t.ex. i Norge, Tyskland och England. Men en jämförelse med dessa länder görs inte i propositionen, utan fakta om dessa länder undanhålls. I stället tar man fram Finland som exempel. Sammanfattningsvis vill jag säga att fördelen med det här förslaget är att man kan skära ned kostnaderna. Men nackdelen är att Sverige blir ett land med förhållandevis långa häktningstider, där häktningsförhandlingar i stort sett upphör under veckoslut samt att rättssäkerheten då inskränks både när det gäller frihetsberövandet för den anhållne och när det gäller att utredningsmaterialet i flera fall då kan bli sämre.

Fru talman! Kia Andreasson och jag är överens om att vad som nu gäller är att det i konventionen sägs att det är godtagbart att häktningsförhandling hålls inom fyra dygn. De förändringar som nu föreslås i propositionen innebär inte någon förändring därvidlag. Maximigränsen kommer fortfarande att vara fyra dygn. Som statistiken visar utnyttjas inte ens den. Vad som sannolikt kommer att bli framtida bedömningar kan ju Sverige faktiskt inte rätta sig efter i dag i det nuvarande samhällsekonomiska läget med de besparingsbeting som ligger på polisen, som ligger på domstolarna, och som inom kort kommer att läggas på åklagarväsendet. Domstolsverket har vid sin utvärdering inte funnit att de nya reglerna efter 1988 skulle ha påverkat rättssäkerheten. Min erfarenhet är en annan. Jag vet också att många företrädare för Advokatsamfundet anser att de korta tidsfrister som gäller har varit klart menliga ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag kan försäkra Kia Andreasson att jag inte anhåller en person på fredagen om jag inte vet att polisen fortsätter att jobba under helgen och bedriver förundersökning. Det är en sak att polisen jobbar och att jag kan ha kontakt med den per telefon. Men det är en annan sak att jag skall sätta mig i bilen och köra tio femton mil och inställa mig till en häktningsförhandling en nyårsdag, att en advokat skall göra samma sak, att en domare skall göra samma sak och att polisen eller människor från kriminalvården måste inställa den misstänkte till förhandlingen. Detta kostar ju oerhört mycket pengar utan att man vinner särskilt mycket, eftersom det är precis som Kia Andreasson sade, nämligen att det är få häktningsframställningar som ogillas.
Fru talman! Det blir en skillnad. Jag lyssnar noga på vad Christel Anderberg här säger. Mycket är väl rätt. Christel Anderberg lever ju i verkligheten, med sådana här brott runt omkring sig. Men jag gör min bedömning utifrån Europakonventionen och utifrån hur andra länder inrättat detta och jag kan inte godta att Sverige blir ett land med så långa häktningstider att Sverige utmärker sig som ett av de länder som är sämst jämfört med vår omvärld. Även om man sparar pengar, vilket jag kan förstå att man gör, är det inte värt priset. I ett rättssamhälle är det viktigt att ha korta häktnings och anhållandetider för den enskilde.
Fru talman! Jag kan hålla med om att Sverige, jämfört med hur det är internationellt, före 1988 hade långa anhållningstider. Men varken då eller nu har det varit långa häktningstider som gällt. Tvärtom vill jag nog påstå att Sverige håller sig väldigt väl framme när det gäller att snabbt få fram åtalsbeslut och huvudförhandlingar i mål mot häktade personer. Där har vi definitivt inte anledning att skämmas!
Fru talman! Praxis i andra länder visar att när det inte gäller allvarliga brott, exempelvis terrorism, är häktningstiderna väldigt korta. De tänjs inte ut till fyra dagar, vilket denna proposition nästan inbjuder till - det kan alltså bli så att man drar ut på tiden så att praxis blir fyra dagar. Men det är klart att jag inte kan förutse det med säkerhet. Det ges emellertid här ett sådant utrymme och det tycker jag inte att vi skall medverka till.
Fru talman! De nuvarande reglerna för anhållande och häktning tillkom 1988 och omfattar dels förutsättningarna för att besluta om häktning, dels en förkortning av de tidsfrister inom vilka ett frihetsberövande måste prövas av domstol. Den svenska lagstiftningen anpassades till den europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, Europakonventionen. Därefter har konventionen inkorporerats i svensk rätt, och i regeringsformen har intagits en ny bestämmelse som föreskriver att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med våra åtaganden på grund av konventionen. Christel Anderberg tidigare här. Det gäller också reglerna för när obligatorisk häktning kan ske. De nuvarande reglerna innebär att häktningsframställning skall göras samma dag som anhållningsbeslut meddelas eller senast dagen efter, vid synnerliga skäl senast tredje dagen efter. En häktningsförhandling får aldrig hållas senare än fyra dagar efter det faktiska frihetsberövandet. Häktningsreformen har inneburit att domstolar och advokater byggt upp en beredskapsorganisation. Övriga myndigheter - åklagare, polis och kriminalvård - har fått utöka sin beredskap. Reglerna har utvärderats vid två tillfällen; dels 1989, dels i en rapport som redovisades i maj i år. Utvärderingarna har tagit sikte på vilka konsekvenser häktningsreformen haft för rättssäkerheten men också på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. Av dessa utvärderingar framgår att rättssäkerheten inte nämnvärt påverkats, men det framgår också att polis och åklagare upplever det som ett problem att hinna med den utredning som behövs. Detta kan tolkas så att det finns en viss risk för att rättssäkerheten påverkas negativ. Fyradagarsfristen för häktningsförhandling utnyttjas nästan aldrig. De flesta häktningsframställningarna kommer till tingsrätten samma dag som eller dagen efter gripandet. De nu föreslagna ändringarna innebär att åklagaren skall göra framställningen om häktning utan dröjsmål, och senast kl. 12 tredje dagen efter anhållningsbeslut. Häktningsförhandling får aldrig hållas senare än fyra dygn efter gripandet. Genom att införa en flexiblare tidsfrist kan vid behov ökad tid användas för brottsutredning, vilket naturligtvis syftar till att ge ett bättre underlag inför förhandlingen. Från rättssäkerhetssynpunkt är det av intresse att ha så god kvalitet som möjligt på underlaget. En flexiblare tidsfrist kan också bidra till att häktningsförhandling på helgdagar inte behöver hållas i samma utsträckning som nu. Det sägs i förslaget här att häktningsförhandling skall ske utan dröjsmål och att utnyttjande av fyradagarsfristen inte skall bli regel. Det är angeläget att det sker en skyndsam domstolsprövning. Kia Andreasson har här nämnt att vi skulle ha särskilt långa tider. Jag kan inte hålla med om att det kan räknas som lång tid om häktningsframställning sker utan dröjsmål och inom fyradagarsfristen. Lagrådet, som bl.a. har i uppgift att granska att ny lagstiftning inte strider mot gällande lag och att granska att lagstiftningen inte strider mot Europakonventionen, har inte haft några invändningar mot framlagda förslag. Utskottsmajoriteten gör samma bedömning och menar att de flexibla tidsfristerna för anordnande av häktning uppfyller Europakonventionens krav. Därmed avstyrker utskottsmajoriteten reservation nr 1. Moderaterna vill utvidga tillämpningsområdet för obligatorisk häktning till att även gälla grova försöksbrott m.m. Det råder bred enighet om att det måste föreligga starka skäl för att en person skall berövas sin frihet och att tvångsmedel bara skall tillgripas vid verkligt allvarlig brottslighet. Å andra sidan finns det ett behov av att skydda medborgarna och samhället mot brottslighet av olika slag och av att en effektiv lagföring kommer till stånd. Det måste ske en avvägning mellan dessa intressen. Christel Anderberg för fram ett exempel från den praktiska verkligheten. Men det borde vara ganska sällsynt, om ett grovt försöksbrott sker, att det finns möjlighet att häkta på andra grunder. Det måste väl finnas en risk för upprepad brottslighet vid ett sådant här försök. De nuvarande reglerna var också föremål för prövning 1988, då häktningsreformen genomfördes. Då tyckte vi, liksom vi nu tycker, att det i allt väsentligt är en riktig avvägning av de motstående intressena. Vi avstyrker förslaget om en utvidgning av tillämpningsområdet för obligatorisk häktning. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 9 och avslag på de båda reservationerna.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Birthe sade att det i dag inte är långa tider. Nej, det är det inte. Vi tycker att den förändring som skedde 1988 är utmärkt. Dagens lagtext fungerar väldigt bra, och därför är det inte långa tider. Det står väldigt tydligt i lagtexten att tiderna skall vara så här korta och att den längsta tidsfristen bara får komma i fråga i synnerliga fall. Men det är ju det man vill ändra på genom förslaget i propositionen och i stället skriva det flummiga "utan dröjsmål", som inte ger så här klara regler. I mitt anförande har jag tydligt visat vad jag tycker om att det genom förslaget blir möjlighet att ha betydligt längre tider och yrkat avslag på det förslaget. I jämförelse med Norge, Danmark, Tyskland och England, som har 24-timmarsregler, kan det bli en väldig skillnad.
Fru talman! Ur rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget med snabb handläggning, men det är också angeläget med ett bra underlag. Nu har flera remissinstanser - de flesta, däribland Lagrådet - och även majoriteten i utskottet bedömt att de föreslagna ändringarna inte strider mot Europakonventionen. Då undrar jag, Kia Andreasson: Om förslaget inte strider mot konventionen - varför skulle man då inte kunna genomföra det, när det blir minst lika effektivt och från samhällets synpunkt mindre kostsamt?
Fru talman! Nej, det blir inte lika effektivt därför att tidsfristen utökas. Vi vill inte att den skall göra det - det är hela poängen. Utvärderingen av de regler som finns i dag säger också att det inte finns någon anmärkning från rättssäkerhetssynpunkt, utan att det fungerar utmärkt. Det är alltså inte så, Birthe. Längre tid behöver inte alls betyda att det blir en bättre utredning. Om det blir en häktningsframställning och anhållanden från fredagen så blir det ju inte bättre tid utan snarare kortare tid när det inte är öppet på helgerna.
Får jag påminna Kia Andreasson om att vi säger både för och efternamn till varandra.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att det står "utan dröjsmål" i lagtexten, och det kan väl inte vara utan betydelse?
Fru talman! Birthe Sörestedt och jag är rörande överens på en punkt: Det borde vara mycket ovanligt att en person inte blir häktad efter försök till ett så grovt brott som det som jag beskrev. Men det är ju inte ovanligt. Tvärtom - det är så här det går till i det praktiska rättslivet. Det är just därför som vi moderater tycker att det nu är dags för riksdagen att ta sig samman och ge regeringen till känna att vi måste vidta någon åtgärd för att få en ändring till stånd.
Fru talman! Jag har faktiskt inte någon statistik över hur vanligt det är, men jag tror inte att det inte finns andra skäl att häkta personer på utan att det exempel som anfördes hör till ovanligheterna. Men som jag nämnde i mitt anförande är det en avvägning, och det håller Christel Anderberg också med om, men hon anser att den som har gjorts inte är riktig. Utskottsmajoriteten har däremot ställt sig bakom den.

Herr talman!

Jag skall i det följande så kortfattat som möjligt beskriva vår principiella inställning till syftet med lönebidrag. Denna bidragsform som infördes 1980 ersatte arkivarbete och halvskyddad sysselsättning. 1984 genomfördes en viktig förändring som innebar att lönebidrag skulle förbehållas sökanden med arbetshandikapp. Arbetshandikapp definieras som arbetssökande som på grund av fysisk, psykisk, förståndsmässiga eller socialmedicinska handikapp har problem att ta sig in på eller bli kvar på arbetsmarknaden. Vi moderater ställer oss bakom denna definition. I juli 1991 infördes det flexibla lönebidraget. Det är en förändring som vi moderater under många år arbetade för och i hög grad stödde. Reformen innebar en genomgripande och principiell kursändring. Det tidigare regelstyrda systemet med fasta bidragsnivåer, beroende på arbetsgivarkategori, ersattes av ett förhandlingsbidrag. Bidragsnivån skulle fastställas med hänsyn tagen till den enskildes behov och förutsättningar beträffande arbetsförmåga och graden av funktionsnedsättning. Just flexibiliteten gav möjligheter att ta hänsyn till utveckling och förbättring, och det är ett positivt inslag i synsättet på arbetshandikappade. Överläggningar sker mellan arbetsförmedlingar, AMI, den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer. Det skall också upprättas en handlingsplan för rehabiliteringsarbetet. Reformen förväntades leda till att den genomsnittliga bidragsnivån skulle sjunka så att fler kunde anställas inom en given medelsram. Andra förväntningar var fler avgångar till osubventionerat arbete och att bidragsnivån skulle fastställas med hänsyn till graden av arbetshandikapp i förhållande till arbetsuppgifterna. Det skedde alltså en precisering, genom att man tydligt markerade individen och individens möjligheter och begränsningar. Syftet är att rehabilitera, inte att ge ett permanent bidrag. Det är som jag ser det en mycket viktig signal. Men man markerade också att det kan finnas särskilda skäl för vissa grupper till förlängning och högre bidragsnivåer. Även dessa slutsatser ställer vi oss bakom. Riksrevisionsverket har inom ramen för sin förvaltningsrevision granskat arbetsförmedlingarnas hantering av det flexibla lönebidraget, visserligen i ett tidigt skede av reformen, men kommentarerna får ändå anses vara en fingervisning och argument för att det är viktigt att noga följa utvecklingen. Man skriver i sammanfattningen följande: Dokument om handikapp saknas i vissa fall. Icke arbetshandikappade får i viss utsträckning del av stödet. Arbetshandikappade rehabiliteras i begränsad omfattning inom ramen för en lönebidragsplacering. Förmedlingarnas förhandlingskompetens är otillräcklig. Den totala volymen, inom givna ramar, är i hög grad beroende av de två sist punkterna, nämligen arbetsförmedlingarnas förmåga att utifrån en framåtsyftande rehabiliteringsplanering i det enskilda fallet förhandla om bidragsnivån. Däri ligger också ett krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Herr talman! Jag har uppehållit mig länge vid lönebidragets konstruktion och syftet med detta anslag därför att jag anser det vara rätt och riktigt att så långt som möjligt rehabilitera till ett arbete och göra det efter en så objektiv och strikt bedömning som möjligt, för att man skall kunna acceptera att även detta anslag kan ha sin begränsning. Att då, som utskottet föreslår, under anslaget Lönebidrag införa en ny målgrupp, arbetslösa icke arbetshandikappade personer som fyllt 60 år, avvisar vi moderater bestämt. Varje beslut som förs in på annan grund tränger, hur man än bollar med anslagen, i praktiken undan en arbetshandikappad från arbetsmarknaden. Att vara handikappad är för många ett livslångt förhållande som inte kan jämföras med att vara svårplacerad i 60 årsåldern. Situationen för äldre är besvärlig men får lösas på annat sätt för att inte urholka lönebidragssystemet. Ett litet exempel på svårigheterna när grupp ställs mot grupp. Ungdomar som får en bra utbildning inom yrkessärskolan vill, precis som alla andra ungdomar, ha ett jobb och har vissa förväntningar. För att de inte skall förlora sina kunskaper och färdigheter är det viktigt att det finns andra alternativ än dagcenterplatser. Till sist, herr talman, vill jag också en liten stund uppehålla mig vid alla de skrivelser som inkommit med anledning av propositionen, framför allt från organisationer och föreningar. De flesta av oss har på olika sätt och under många år deltagit i föreningslivet. Vi vet hur föreningsverksamhet bedrivs och hur det fungerar. Men det får aldrig bli så att en förenings ekonomi och framtid i stor utsträckning vilar på antalet lönebidragsanställda. Vi gör både de arbetshandikappade och föreningslivet en björntjänst genom ett sådant förfarande. Jag tror att det är viktigt om vi gemensamt kunde vara tydliga på den punkten. Vi moderater har många synpunkter på arbetsmarknadsministerns hanterande av sitt verksamhetsområde, men i det här fallet vill jag citera vad han sade i DN häromdagen: Det är viktigt att hålla i minnet att lönebidragen är till för att hjälpa arbetshandikappade att få jobb. Inte för att stödja verksamhet i organisationer eller ideella föreningar med dålig ekonomi. Det finns med andra ord, utifrån vad jag har sagt, skäl att begära att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av hur lönebidragssystemet fungerar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 1.

Herr talman! Jag har under de senaste veckorna fått många brev och telefonsamtal från arbetshandikappade som är oroliga över sin framtid. Naturligtvis är de på kort sikt mest oroliga för att ersättningsnivån för lönebidragsanställningar sänks från 90 % till 80 %. Men de flesta är oroliga över den syn på handikappade som regeringen har gett uttryck för i sitt förslag. I propositionen anges det att risker för uppsägning vid omförhandling av lönebidraget ej bör beaktas. Jag tycker att denna syn rymmer ett förhållningssätt när det gäller arbetshandikappade som ej är värdigt dagens samhälle. Signaler skickas ut som klart och tydligt säger att arbetshandikappade inte får plats på dagens arbetsmarknad. Herr talman! Det kan tyckas att dagens debatt är onödig. Det kan synas vara ett konstigt konstaterande mot bakgrund av vad jag inledningsvis sade om de arbetshandikappade och deras situation på arbetsmarknaden. Vad jag menar är att vi från Folkpartiet redan i vårt budgetalternativ i januari fäste uppmärksamheten på att det anslogs för litet medel till lönebidragsanställning. Vi ansåg att ytterligare 500 miljoner kronor borde tillskjutas till anslaget. Senare under våren lade regeringen fram förslag om - som det hette "effektivitet" gällde dock inte de arbetshandikappade då de fick vidkännas sänkta nivåer för nya lönebidrag och indragningar från Samhall. Folkpartiet motsatte sig dessa försämringar. Vi varnade för vad som kunde hända om villkoren för arbetshandikappade försämrades. Tyvärr fick vi rätt i våra farhågor. Direkt efter sommaren dök det upp rapporter om att lönebidragsmedlen var slut. Arbetshandikappade kunde inte erbjudas arbete med lönebidrag. Det var därför som regeringen blev tvingad att lägga fram propositionen om att ytterligare 200 miljoner kronor skulle tillskjutas till lönebidragskontot. Det var i och för sig välkommet, och ännu bättre var det att arbetsmarknadsutskottet sedan beslutade att ytterligare 125 miljoner kronor skulle anslås till lönebidragsanställningar. Jag och Folkpartiet är ändock inte övertygade om att det räcker. Det är därför med tillfredsställelse som vi konstaterar att utskottet efter förslag från Folkpartiet beslutat att regeringen i vår skall återkomma till riksdagen för att redovisa hur den totala situationen för lönebidragen ser ut. Ser vi till den samlade bilden av insatser för handikappade på arbetsmarknaden finner vi att Folkpartiets föreslagna satsning på arbetshandikappade blev det högsta beloppet.

anställningar. Hösten 1995 hade ca 50 000 personer lönebidragsanställningar. Den genomsnittliga lönebidragskostnaden är ca 9 900 kronor per månad. 5 000 extra lönebidragsanställningar motsvarar en årskostnad på ca 500 miljoner kronor. Det var det anslag som Folkpartiet föreslog i våras som nu hade behövts. Varje år lämnar ca 4 500 personer en anställning med lönebidrag. Eftersom anslaget är underdimensionerat med ca 5 000 anställningar innebär det att arbetsförmedlingen inte utan medelstillskott kan ersätta en enda av avgångarna under året, om man har tänkt sig att hålla sig inom anslaget. Man funderar ju över hur regeringen har tänkt sig att den ekvationen skall gå ihop. AMS budgetöverdrag 1994 96. Denna minskning av innevarande års anslag kompenseras av att regeringen vill omfördela Men blir det något nettotillskott att tala om för att ens ersätta avgångarna ur systemet, eller kommer ett mer eller mindre totalstopp för nya lönebidragsanställningar att bestå? Den frågan kvarstår. Utskottsmajoriteten ökar visserligen omfördelningen med ytterligare 125 miljoner kronor vartill kommer sänkningen av den högsta bidragsnivån från 90 % till 80 %, som beräknas att minska anslagsbelastningen med ca 130 miljoner kronor. Nettotillskottet blir alltså 125 miljoner kronor plus 130 miljoner kronor, alltså 255 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor skall användas för arbetslösa 60-åringar. För 205 miljoner kronor kan det i bästa fall bli 1 700-1 800 anställningar. Ca 4 500 avgångar under året kan då återbesättas med arbetshandikappade. Enligt uppgift från Samhall beräknas årstakten i övergångarna till reguljär arbetsmarknad med lönebidrag till ca 1 100 personer. Det betyder att de pengar som utskottet nu föreslår omfördelade i stort sett räcker endast för att tillgodose Samhalls behov. Regeringens politik innebär således att ett stort antal arbetshandikappade människor i avsaknad av lönebidragsmedel kommer att nekas inträde på arbetsmarknaden. Folkpartiet anser att detta är oacceptabelt. Rätten för arbetshandikappade att få vara delaktiga av arbetsmarknaden är grundläggande. Det är en fråga om livskvalitet för dessa människor. Vi anser att arbetslinjen måste gälla även arbetshandikappade. Förtidspensioneringar måste undvikas. Nu hörde vi här ett inlägg från moderat håll, där man sjöng flexibilitetens höga visa. Ja, flexibilitet är bra, men den har betydande begränsningar. Flexibilitet innebär enligt det budskap som vi lyssnade till sänkta bidrag. Det jag funderar över är om Moderaterna är beredda att öka anslaget om antalet arbetshandikappade ökar. Enligt vår uppfattning är det uppenbart att det behövs rejält ökade anslag till lönebidragsanställningar. Härigenom skulle den sänkning av den högsta ersättningsnivån i lönebidraget efter fyra år, som regeringen föreslår, också kunna undvikas. Denna sänkning tillsammans med den nivåsänkning för lönebidrag som beslutades i våras ökar på ett oacceptabelt sätt risken för att de arbetshandikappade som har ett arbete skall förlora sina anställningar. Herr talman! Det är möjligt att regeringens försämringar för de arbetshandikappade motiveras, precis som försämringarna i LSS, av att samhällsekonomin så kräver. Om det är så kan jag inte komma ifrån att det verkar som om socialdemokratins tankar om solidaritet inte skulle gälla just de arbetshandikappade. För oss med en socialliberal inställning och med socialliberala värderingar känns det förpliktande att ställa upp för de personer som lever i, vad vi kallar för, det glömda Sverige när det verkligen gäller. Det var ju Bertil Ohlin som myntade detta uttryck redan på 30-talet, och det är i högsta grad relevant också i dag. Speciellt olyckligt är det att regeringen samtidigt sänker matmomsen, någonting som det tydligen finns utrymme för. Från Folkpartiets sida hade vi gärna sett att momssänkningen hade uteblivit av många skäl. Ett av dem är att det i så fall hade funnits mer medel till de arbetshandikappade även i fortsättningen. Som jag redan har nämnt är det bekymmer med det som regeringen har föreslagit och som det också finns majoritet för i utskottet, att nivån för lönebidrag sänks från 90 % till 80 % efter fyra år, vilket också medför stora problem för de arbetshandikappade. Trots att vissa grupper nu undantas kommer följden att bli att många arbetshandikappade sägs upp från sina jobb, om inte särskilda insatser görs. För de lönebidragsanställda som arbetar i allmännyttiga organisationer skapas också problem för arbetsgivarna då dessa ofta inte har resurser att ta större kostnadsansvar för sina lönebidragsanställda. Detta kommer alltså att slå hårt mot dessa organisationer. Jag tycker ändå att utskottet skall hållas räkning för insikten och kuraget att göra en tydlig beställning från regeringen om en genomgripande översyn av hela lönebidragsfrågan. Vi förväntar oss både ett raskt arbete och en generös bedömning, detta för de arbetshandikappades skull. Men det handlar också om en human inställning till människor som är hindrade att komma ut på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag vill yrka bifall till Folkpartiets reservation och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande nr 4.
Herr talman! Elver Jonsson ställde en fråga till mig med anledning av flexibilitetens höga visa. Tanken med flexibiliteten och det flexibla lönebidragssystemet var att det, som jag sade i mitt anförande, i sig skulle skapa större utrymme för nya lönebidragsanställningar. Men jag hänvisade också till Riksrevisionsverkets interna revision och kommentarerna om att detta system måste inarbetas. Det är litet för tidigt att dra några slutsatser om hur det fungerar i förlängningen. Därför ställde jag också upp på och citerade i stort sett ordagrant det som Folkpartiet fick igenom i utskottet, att regeringen skall återkomma. Jag antar nämligen att det under resans gång framkommer synpunkter som kan vara intressanta i samband med dessa frågor.
Herr talman! Jag noterar att det ändå på den punkten råder full enighet i utskottet om att vi vill ha ett genomarbetat förslag från regeringens sida. Som jag sade förutsätter jag att förslaget kommer att innehålla en generös bedömning och att arbetet sker raskt. Men det kan vara försåtligt att tala om att flexibiliteten skulle ge ett större utrymme för fler, därför att det bygger på tanken att lönestödet egentligen är för stort. Det kan det vara i en del fall, och därför bör det prövas individuellt. Men det kan faktiskt vara så att handikappet inte minskar. När handikappet ökar måste flexibilitetens budskap bli att lönestödet kan räknas upp. Jag har många gånger talat om att vi borde söka oss fram till en modell som har mera av en medicinsk bedömning. Det skulle också innebära att en del arbetshandikappade skulle kunna komma i fråga för ökat stöd, vilket i en del fall kan vara högst berättigat.

Herr talman! Redan i januari 1995 motionerade Vänsterpartiet mot besparingar i anslaget till särskilda åtgärder för arbetshandikappade. Vi pekade på att besparingarna skulle leda till ökad arbetslöshet och drabba de allra svagaste på arbetsmarknaden, dvs. de arbetshandikappade. Våra farhågor har besannats. Besparingarna har lett till att ett stort antal arbetsförmedlingar har infört totalstopp för nya lönebidragsanställningar. Detta sker när antalet lönebidragsberättigade ökar vid arbetsförmedlingarna samtidigt som personer över 60 år kan beviljas lönebidragsanställningar. Kretsen av lönebidragsberättigade har ökat samtidigt som medlen till lönebidragen har strypts. Om denna utveckling fortsätter är risken att lönebidragen i framtiden reserveras för personer som har få eller lättare handikapp. Detta får inte ske. Dagens betänkande tar upp tre saker, dels anslagen till lönebidragsanställningar, dels sänkningen av lönebidragsnivån, dels en regelförändring som innebär att bidragsnivån kan eller skall sänkas, även om det innebär att den lönebidragsanställde förlorar anställningen. Låt mig börja med anslaget. Under våren och sommaren började det komma alarmerande rapporter om att arbetshandikappade som erbjudits anställning med lönebidrag inte kunde placeras på grund av att bidragen var slut. Under hösten har t.o.m. vissa länsarbetsnämnder stoppat omförhandlingarna om befintliga lönebidrag till följd av att det inte har funnits pengar. Man har alltså inte kunnat förlänga redan befintliga anställningar. Detta är katastrof. Det innebär att det finns ett stort antal personer som har tvingats kvar i A-kassan, i långtidssjukskrivningar eller i annat bidragsberoende, trots att det har funnits tillgång på lönebidragsgrundande anställningar. Jobbet har funnits. Dessa människor är dock klassade som arbetshandikappade och berättigade till ett lönebidrag. Det här är ett vansinnigt slöseri, både med mänskliga och med ekonomiska resurser. Mot den bakgrunden är det glädjande att regeringen sent omsider insett att vi måste förstärka anslaget. Problemet är att regeringens förslag bara innebär att avtrappningen av lönebidragsanställningar kan ske i en långsammare takt. Det innebär inte att volymen kan upprätthållas. Regeringens ambition är alltså fortfarande att successivt minska antalet arbeten med lönebidrag under året. Det här är fullständigt oacceptabelt. Även i tider när vi måste spara finns det ett ansvar för att se till att de svagaste av alla på arbetsmarknaden, de arbetshandikappade, kan komma in på arbetsmarknaden och inte stängs ute. Om man tittar litet på siffror kan man enligt AMS uppgifter för juli 1995 se att antalet lönebidragsanställningar var 55 800. Avgångarna, mest pensioneringar, är 4 000-5 000 per år. AMS egna bedömningar är att det i dag finns drygt 13 000 arbetshandikappade som är anmälda som arbetssökande. Ungefär hälften av dem skulle kunna ta ett jobb direkt om det fanns medel. Hälften skulle komma ut direkt. Vid sidan av det finns 23 000 som väntar på rehabilitering och vägledning. Det är alltså ett enormt tryck. Lägger man dessutom till att Samhall har som mål att minst 3 % av deras anställda skall övergå från Samhalls verksamhet till annan arbetsgivare varje år, och att detta ofta sker med hjälp av lönebidrag, inser man, precis som Elver Jonsson tidigare har konstaterat, att den naturliga avgången inte alls räcker till om vi skall kunna nyplacera några. Dras dessutom antalet lönebidragsanställningar ned, innebär det att vi inte kommer att kunna placera några av de ungdomar med arbetshandikapp som dessutom skall ut. Behovet är enormt. Arbetsmarknadsutskottet har tillfört anslaget ytterligare 125 miljoner utöver regeringens 200. Det är mycket bra. Men frågan är om det räcker. Vi tror inte det. Vår bedömning är att det krävs mer pengar. Herr talman! Jag yrkar nu bifall till Vänsterpartiets reservation nr 2, som innehåller litet mer pengar. De kommer inte heller att räcka. Vi måste återkomma till den här frågan. Regeringen föreslår också att den högsta nivån för lönebidraget sänks från 90 % till 80 % vid en förlängning av bidragen, dvs. när de omförhandlas efter fyra år. Det här är en skärpning i förhållande till dagens regler, där det enbart är nyanställningar som skall omfattas av 80 %. Om man tittar på var de här lönebidragsanställningarna finns finner man att en tredjedel av de lönebidragsanställda finns i ideella organisationer. Det är organisationer som har en mycket begränsad ekonomi. De kommunala och statliga bidragen minskar i samma takt som den offentliga ekonomin krymper. Att då sänka nivån på tidigare beslutade lönebidrag innebär ett direkt hot mot en stor del av de arbetshandikappades arbetsmarknad. Många organisationer saknar helt enkelt förmåga att möta kravet på ett utökat löneansvar. Vi vet redan i dag att människor varslas på grund av de minskade kommunala bidragen. Det är här innan vi sänker taket. När vi sänker taket är risken uppenbar att allt fler handikappade tvingas ut i arbetslöshet eller i förtidspensionering. Samhällsekonomiskt är detta ingen vinst. Det kommer i stället att skapa stora sociala och mänskliga problem. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 3, herr talman, som avvisar dessa förändringar. Regeringen föreslår dessutom att den bestämmelse, det skyddsnät, som innebär att ett lönebidrag inte skall omprövas om den anställde riskerar uppsägning på grund av att bidragsnivån sänks skall tas bort. Det är innebär att en arbetsförmedlare i framtiden skall förhandla fram sänkta lönebidragsnivåer även om det innebär att den arbetshandikappade sägs upp. En förfärlig cynism. Det finns inga andra ord. Regeringen motiverar sitt beslut med att LAS gäller även för lönebidragsanställda och att de skall skyddas av turordningsreglerna. I dag finns många anställda i ideella organisationer. Där finns de som en eller en av väldigt få anställda. Där är turordningsreglerna inte till någon större hjälp. Är jag ensam anställd, så är jag ensam anställd. Saknar organisationen förmåga att ta ett utökat löneansvar sägs man upp. Här hjälper inga turordningsregler. Dessutom kräver lagen om anställningsskydd, LAS, tillräckliga kvalifikationer om man skall omplaceras och konkurrera ut någon annan. Skyddet enligt LAS är för handikappade ett väsentligt sämre skydd än den förordning som regeringen nu avser att ta bort. Det finns både ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt motiv för att behålla den här förordningen. Ingen arbetshandikappad skall sägas upp från sitt arbete och tvingas in i a-kassa eller förtidspensionering på grund av att samhället vill sänka bidragsnivån med några procent. Det finns inga vinster att hämta där. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Jag vill påstå, herr talman, att det är politikerna som har ett ansvar för att se till att det finns en arbetsmarknad även för arbetshandikappade. Visst vore det önskvärt att näringslivet tog sitt ansvar och anställde människor med funktionshinder utan lönebidrag. Visst vore det önskvärt att kommuner och landsting gjorde detsamma. Men i dag finns det inga instrument för att se till att så sker. Vi har t.ex. ingen kvotering eller något liknande system. Det vi har är lönebidragen. Varje försämring i regelsystemet slår direkt mot den arbetshandikappade. Det minskar deras arbetsmarknad, i vart fall så länge vi inte har andra instrument och styrmedel för att säkra deras arbetstillfällen. Det här vill jag ha sagt för att visa förståelse för dem som argumenterar för att näringslivet måste ta ett utökat ansvar. Visst, det tycker jag också. Men då måste vi skapa regelverk för detta innan vi ger oss på lönebidragssystemet. Det som nu sker är enligt min mening fullständigt oacceptabelt. Vi, eller rättare sagt ni, dvs. utskottsmajoriteten försämrar lönebidragssystemet och låter arbetshandikappade gå rakt ut i förtidspensioneringssystem eller a-kassa med liten eller ingen möjlighet att återgå till arbetslivet. Det är många, många som har hört av sig med stor och berättigad oro för vad som kommer att hända när regelförändringen skall träda i kraft. Jag delar deras oro. Det riksdagens majoritet nu gör är faktiskt att dra undan grunden för många arbetshandikappade och deras möjlighet att finnas på arbetsmarknaden. Det här är ett mycket drastiskt beslut. Jag hoppas att ni är medvetna om det. Jag hade tänkt tala något om flexibilitet och annat som Anna Åkerhielm tog upp. Visst skall vi ha ett flexibelt lönebidragssystem. Men vi har ju det redan i dag. Det fungerar ju i dag. Det omförhandlas i dag. Bidraget fastställs utifrån de arbetshandikappades villkor. Det är kopplat till individen. Jag har svårt att förstå att man säger att vi skall utvärdera detta sedan. Varför går ni då med på de försämringar som föreslås i dag? Till Folkpartiet vill jag ha sagt att det är bra att Folkpartiet driver den linje man gör. Men jag noterade att Elver Jonsson kände sig förpliktigad att driva de här frågorna. Jag tror att Elver Jonsson liksom jag tycker att det är en självklarhet att driva de här frågorna.

Herr talman! Det är olika saker i det politiska livet som gör starkt intryck på en, som lämnar de mest varaktiga minnena. Allra kraftigast lever för mig minnet av hur socialdemokraterna förra mandatperioden jagade oss kristdemokrater med bibelordet "Bären varandras bördor". Jag minns mycket väl att allt fyrkoalitionsregeringen gjorde var högerpolitik, illvilja och osolidariskt. Hur kunde vi kristdemokrater med vår människosyn acceptera att svaga människor inte skyddades bättre? När sedan Socialdemokraterna kom till makten fördubblade man nedskärningarna inom sjukvården på bara ett år, och man försämrade för de arbetslösa. Nu ger man sig dessutom på de handikappade. "Bären varandras bördor" sade Socialdemokraterna sommaren 1994. I dag får de synskadade, de förståndshandikappade och de rullstolsburna själva bära sina bördor, t.ex. nu när Socialdemokraterna vill ta deras handikappassistenter från dem. Så har vi förslaget som vi debatterar i kväll. Nu slår Socialdemokraterna mot de arbetshandikappade. Effekterna av riksdagens beslut att tidigarelägga den beslutade generella sänkningen av den högsta lönebidragsnivån till 80 % börjar nu bli synliga. Vi kan se hur uppsägningar av lönebidragsanställda har påbörjats i de ideella organisationerna, som kunde ge de arbetshandikappade arbete när lönebidragsnivån låg på 90 %. De mäktar emellertid inte när nivån sänks till 80 %. Särskilt allvarlig är situationen i handikapporganisationerna. När vi nu ser detta hända lägger den socialdemokratiska regeringen fram en proposition i vilken man kyligt skriver: "Risken för uppsägningar från en anställning med lönebidrag bör inte beaktas särskilt när bidraget omförhandlas till en lägre nivå." Borta är nu bibelcitatens "bären varandras bördor". I stället tycker jag mig kunna höra det gamla ursvenska ordspråket "Bra karl reder sig själv, en dålig är inte värd att hjälpa". Kan då inte Socialdemokraterna ha medkänsla och medlidande med de handikappade i en fruktansvärt pressad situation? Kan man inte visa så pass mycket solidaritet att man inte sänder dessa handikappade till socialen? Om nu både medkänslan och solidariteten brister, har man då ändå inte den ekonomiska förståelsen kvar så att man inser att det inte lönar sig att friställa de arbetshandikappade och skicka dem till socialen eller till en förtidspensionering? Till följd av Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är det nu, med den höga, bestående arbetslösheten, än svårare för de arbetshandikappade att konkurrera på arbetsmarknaden. Det är dessa människor som bäst behöver arbetsgemenskap. De behöver den personliga bekräftelsen som ligger i att de förmår uträtta ett arbete, de behöver veta att de behövs, trots sina handikapp. Dessa människor sänder nu Socialdemokraterna rakt in i ensamheten och passiviteten. Man berövar dem känslan av att duga, att få utföra ett meningsfullt arbete. Vi kristdemokrater anser att riksdagen bör ompröva sitt tidigare ställningstagande i fråga om de sänkta nivåerna för lönebidragsanställda. Framför allt menar vi att de ideella organisationerna måste undantas från sänkningen av lönebidragsnivåerna. Vi håller det för en omistlig solidaritet med utsatta människor att risken för uppsägningar från en anställning med lönebidrag särskilt måste beaktas vid eventuella omförhandlingar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Under budgetåret 1994/95 kommer förbrukningen av medel för lönebidrag på anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade att överstiga vad riksdagen anvisat med 208 miljoner kronor, precis som ett par andra talare tidigare har sagt. Om riksdagen inte beviljar ytterligare medel måste nya anställningar med lönebidrag upphöra under en längre tid. Det här är mycket oroande. Därför har regeringen i propositionen 1995 95 skall godkännas. Herr talman! Jag vill fästa riksdagens uppmärksamhet på att det totala anslaget för särskilda åtgärder för arbetshandikappade för 1995/96 uppgår till 10,3 miljarder kronor, varav 9,5 miljarder kronor går till lönebidrag. Detta är i sig en mycket ansenlig summa, som kan jämföras med drygt halva kostnaden för barnbidragen i landet under 1995. Vi bär med andra ord varandras bördor, Tuve Skånberg. Det tycker vi är oerhört viktigt. Trots detta är utskottets bedömning att den anslagshöjning som regeringen föreslår inte räcker för att uppnå det resultat som regeringen eftersträvar, nämligen att undanröja risken för totalstopp av nya lönebidragsanställningar under budgetåret 1995/96. Utskottet överför därför ytterligare 75 miljoner utöver de 200 miljoner som regeringen föreslår till just lönebidrag för arbetshandikappade. Herr talman! Äldre personer som har kort tid kvar till ålderspensioneringen har i dagsläget stora svårigheter att få ett nytt arbete om de har blivit arbetslösa. De hamnar lätt i en situation där det enda alternativet är en ständig rundgång mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshetsersättning. Det är personer med stor erfarenhet, som känner att de ännu vill och kan göra ännu en aktiv insats i arbetslivet. Dessa personer måste också ges den möjligheten. Den utslagning som nu pågår, där äldre människor med lång livserfarenhet stängs ute från arbetets gemenskap, är en förlust för samhällsekonomin, och det är dessutom inte förenligt med arbetslinjen. Herr talman! Riksdagen har tidigare fattat ett beslut om att lönebidrag kan lämnas upp till 50 % för långtidsarbetslösa äldre som är över 60 år, men på grund av den överbelastning av anslaget för lönebidrag som jag tidigare nämnde har denna möjlighet ännu inte kunnat prövas som en lämplig åtgärd. Därför föreslår nu utskottets majoritet att ytterligare 50 miljoner kronor överförs från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till lönebidrag och att dessa 50 miljoner öronmärks för just denna grupp av äldre långtidsarbetslösa. Jag vill påpeka för Anna Åkerhielm att många av dessa arbetssökande äldre har ett arbetshandikapp. Så det är inte så långsökt att för denna grupp använda just lönebidrag, som också är avsedda för arbetshandikappade. Vi för alltså totalt över 325 miljoner kronor från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till lönebidrag. Herr talman! Lönebidragets syfte är att ge arbetsgivaren kompensation för den minskning av arbetsförmågan som orsakas av den anställdes funktionshinder. Strävan är att var och en så långt möjligt skall ingå i arbetsgemenskapen och ha en lön för vad man faktiskt utför med de kunskaper och den förmåga som man besitter. Det är vår syn på handikappade, Elver Jonsson, inte att lönebidragsanställda med sitt arbete skall subventionera föreningslivet. Det skall finnas medel till föreningslivet, så att man där klarar sig utan subventioner via en anställds lönebidrag. De lönebidrag som ges till föreningar och statliga arbetsgivare innebär i många fall med dagens regler en överkompensation. Den anställde kan med andra ord i många fall göra en större insats än vad lönebidragsnivån antyder. Detta är en kvarleva sedan tiden före 1991, då reformen om flexibla lönebidrag infördes. Dessförinnan blev de funktionshindrade under beteckningen "arkivarbetare" anvisade till statliga myndigheter och organisationer som extra gratis arbetskraft. Genom att nu efter hand justera ned denna överkompensation frigörs ytterligare medel som gör det möjligt att bevilja nya lönebidrag. Att vid en sådan justering även ta hänsyn till risk för uppsägning skulle bryta mot den nu gällande synen på syftet med lönebidragsanställningar och ställa arbetsförmedlingen i en omöjlig förhandlingssituation. Mot bakgrund av det synsätt som jag nu redovisat biträder utskottsmajoriteten regeringens förslag om att lönebidragsnivån skall förhandlas ned och motsvara skillnaden mellan lönen och den faktiska arbetsförmågan, dock maximalt 80 % efter de första fyra anställningsåren. Undantag görs för personer med mycket grava funktionshinder. De är dessa de höga lönebidragen är till för. Utskottsmajoriteten stöder också mot bakgrund av det redan sagda regeringens förslag att särskild hänsyn inte behöver tas till risken för uppsägning när lönebidraget omförhandlas. Herr talman! Det är naturligtvis svårt att veta om de förslag som nu läggs fram kommer att räcka för att ge tillräckligt utrymme för nyanställningar med lönebidrag under budgetåret. Utskottet anser därför i likhet med Folkpartiet att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur situationen när det gäller lönebidragsanställningar utvecklas. Herr talman! Med detta som bakgrund vill jag i dess helhet yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är bra att utskottet har tagit initiativ till att tillföra mer medel till anslaget. I dag finns det 55 800 lönebidragsplacerade. Även med detta tillskott lär det täcka bidrag för ca 50 000. Vi har 13 300 arbetshandikappade som direkt kan ta arbete och ytterligare 23 000 som snart kan ta det. Avgången från Samhall är ungefär 1 000 per år. Min fråga till Sonja Fransson är: Vad skall dessa arbetshandikappade göra? Är det förtidspensionering vi skall vänta på? På vilket sätt kan man hantera det problem som kvarstår, eftersom medlen de facto inte kommer att räcka till? Naturligtvis är det en strävan och ett mål att bidraget skall vara relaterat till handikappet. Så är det också i dag. Det skall omförhandlas varje år. När man rehabiliteras och arbetsförmågan ökar skall bidraget minskas. Det sker redan i dag. Det ansvaret och förtroendet kommer nu inte längre att finnas kvar, utan vi sätter ett tak på 80 %. Detta kommer de arbetshandikappade att få betala. Det finns inget utvidgat löneansvar att utkräva av de ideella organisationerna. Det finns inget näringsliv som hittills har sagt att man tar över detta ansvar. Där förhandlar vi redan i dag. De arbetshandikappade kommer att få betala priset för de regelförändringar som man i dag genomför.
Herr talman! Ingrid Burman talar om att medlen inte kommer att räcka till. Det är riktigt att det är många som står och knackar på dörren och vill komma in, behöver lönebidrag och är i stort behov av det. Men vi anslår ändå väldigt mycket pengar till lönebidragen. Då gäller det att använda de medlen på bästa sätt. Ett sätt är att arbetsförmedlingarna nu måste jobba väldigt aktivt för att förhandla ner bidragen. Det har visat sig att det har blivit inflation i lönebidragen under de senaste åren. Det handlar inte alltid om vilket funktionshinder man har, eller rättare att bidraget täcker det funktionshinder man har i arbetet, utan det täcker betydligt mycket mer. Det gäller särskilt för statsanställda och för anställda i föreningar. Vi har talat väldigt länge om föreningar. Men glöm inte att vi har många människor kvar inom de statliga institutionerna som har en väldigt hög lönebidragsnivå trots att deras funktionshinder inte är speciellt stort. Det har Riksrevisionsverket också pekat på. När det gäller omförhandlingar i föreningar, Ingrid Burman, har problemet varit att arbetsförmedlingen har varit tvingad att ta hänsyn till att man inte får riskera att personen blir arbetslös. Då har föreningen sagt: Vi har inte mer medel. Personen blir alltså arbetslös, och då har man inte kunnat förhandla ner bidragen. Så ser det ut. Det är därför man aldrig har lyckats med detta. Det gäller på samma sätt inom den statliga verksamheten. Vi har låst arbetsförmedlingarna när det gäller omförhandlingar för dessa personers anställningar.
Herr talman! Det är sant att vi anslår mycket pengar för att se till att arbetshandikappade skall få en plats på arbetsmarknaden. Det är bra. Vad vi har konstaterat är att de inte räcker till. Vi har också konstaterat att de alternativ som finns är förtidspensionering, långtidssjukskrivningar, akassa och passivt bidragsberoende. För mig kommer det alltid att vara en reell ekonomisk och mänsklig vinst att satsa pengar så att det finns arbetstillfällen i stället för passivt bidragsberoende. När det gäller omförhandling och det hinder det jag faktiskt brukar kalla tryggheten utgör, dvs. att man inte får förhandla ner bidraget om personen riskerar arbetslöshet, är det min uppfattning att den bestämmelsen har varit av godo. Beviskraven för när människor riskerar arbetslöshet är som Sonja Fransson vet väldigt höga. Man måste ha begärt förhandlingar om varsel. Så långt har arbetsförmedlarna haft möjlighet att driva frågan framåt. Visst är det sant att många lönebidrag är för höga. Jag deltar gärna i en process för att se till att de minskar. Men då måste vi först ha precis det jag talade om från talarstolen, nämligen ett regelsystem, ett verktyg som gör att vi inte låter de arbetshandikappade betala priset i form av arbetslöshet och att komma ut i kylan. Vad som nu händer är att ni ändrar regelsystemen och låter de arbetshandikappade betala priset. Det är de som får stå för konsekvenserna. Ni har inga verktyg för att se till att näringsliv, kommuner, stat och landsting tar över det ansvar som ni så gärna vill lägga över, vilket också jag gärna gör.
Herr talman! Ingrid Burman efterlyser regelsystem och verktyg. Jag tycker att vi har det. Vi använder oss av lönebidraget, och det är oerhört bra. Jag håller fullständigt med om att det är en aktiv verksamhet och en anställningsform som är oerhört effektiv och mycket bra. Det blir fler och fler lönebidragsanställda ute på den öppna marknaden, inom kommuner och på annat håll. Jag har jobbat med ungdomar med handikapp. De flesta har vi fått ut just inom den privata verksamheten eller inom kommunerna. Det är där vi har möjlighet att jobba aktivt. Men det gäller naturligtvis att använda förhandlingstekniken och också visa på att den som har ett funktionshinder kan utföra någonting, har väldigt stor kunskap och är till nytta så att arbetsgivaren är beredd att betala för den delen. Den andra delen - det man inte kan utföra - skall staten subventionera. Det är det verktyget vi har, och det är det vi skall använda oss av.
Herr talman! Jag har vid ett par tillfällen kommit väldigt nära människor som har haft arbetshandikapp. Jag jobbade ett par veckor i en skyddad verkstad, och under alla år i föreningar har jag träffat på människor med olika arbetshandikapp. Jag har sett hur oerhört viktigt det har varit för unga utvecklingsstörda att få ha sitt värde och sitt arbete att gå till. De har inte kunnat prestera så hemskt många krokar på dragen. Men de har haft arbetskamrater, någon att fika ihop med och fasta tider. Jag har sett vad föreningen och det kontaktnätet har betytt. Är Sonja Fransson helt klar över att nedskärningarna nu kommer att innebära att många av dessa människor som vi känner för, hundratals av dem, kanske tusentals, i all synnerhet i de ideella föreningarna, kommer att få sitta hemma? De kommer att få sitta i sitt kök och fråga om det är någon enda som bryr sig om dem. Vad har Sonja Fransson att säga till dem? Är Sonja Fransson klar över att det inte lönar sig samhällsekonomiskt att skicka ut dem i förtidspensionering och socialbidrag i stället för att låta dem arbeta i en ideell förening? Vad säger Sonja Fransson om utskottsmajoritetens text på s. 10 i betänkandet? Där står det: "I likhet med regeringen anser utskottet att en anställds arbetsförmåga i allmänhet torde förbättras över tiden." Detta skulle alltså vara motivet till att nu sänka från 80 %. Har man ett sådant kraftigt handikapp som en utvecklingsstörning eller synskada skall man alltså ha ett krav på sig att man skall bli bättre och bättre under fyraårsperioden. Vad skapar det för signaler, och vad skapar det för trygghet?
Herr talman! Jag skall ge ett exempel. Jag talade nyligen med ordföranden i en handikapporganisation från mina hemtrakter. Hon påtalade att det naturligtvis blir svårt att klara ekonomin och att ha kvar de lönebidragsanställda. Men samtidigt kände hon sig kluven, eftersom hon tycker att det är fel att den funktionshindrade inte får lön efter förmåga utan subventionerar föreningarnas verksamhet med sin lön. Hon sade också att hennes förening nu skall anställa en mycket gravt flerhandikappad man som med dagens datastöd och ett symbolspråk som heter bliss - som Tuve Skånberg säkert känner till - kan utföra ett arbete för ungefär 10 %. Hon tillade dessutom att om inte de anställer de mycket gravt funktionshindrade hur skall de då kunna ställa krav på att andra arbetsgivare skall göra det. De lönebidrag som är på 80-90 %, och man kan t.o.m. få upp till 100 %, är till för dessa mycket gravt handikappade personer. Det är för de andra som inte är så gravt handikappade som vi måste sänka nivåerna för att de som står och knackar på dörren också skall komma in. Det står ju faktiskt några utanför som också vill komma in. Är det så att någon blir arbetslös från föreningarna måste arbetsförmedlingen självfallet jobba aktivt för en annan placering med ett lägre lönebidrag hos en annan arbetsgivare. Det är naturligtvis nödvändigt. Det är självfallet inte meningsfullt att man blir förtidspensionerad. Det är inte det vi verkar för. Men vi vill nu att man verkligen skall använda lönebidraget på det sätt som det är tänkt från början. Under ett antal år har föreningarna och arbetsförmedlingarna kunnat förhandla ner lönebidragen och anpassa sig, men det har inte gjorts.
Herr talman! Skall jag förstå svaret så att Sonja Fransson inte är klar över att det beslut som vi står i begrepp att fatta kommer att skicka handikappade människor in i ensamheten? Om det gäller 100, 200 eller 2 000 kan vi låta vara osagt, men den här nedskärningen innebär att de handikappade blir mer hänvisade till ensamheten och passiviteten. Det är min bestämda mening. Delar inte Sonja Fransson den analysen? Det finns ett uttryck i propositionen som lyder så här: "Risken för uppsägning från en anställning med lönebidrag bör inte beaktas särskilt när bidraget omförhandlas till en lägre nivå." Jag ser det som ett mycket cyniskt uttryck. Kan inte Sonja Fransson förstå att detta är en signal som är som ett slag rakt i ansiktet på den handikappade?
Herr talman! Det är just detta som jag påtalade tidigare. Det har ju gjort att man inte har kunnat förhandla ner och kunnat använda lönebidragen på ett effektivt sätt beroende på att arbetsförmedlingen har suttit fullständigt fastlåst. Man har sagt att personen riskerar att bli arbetslös, och då kan man inte förhandla ner över huvud taget. Då har vi kvar de höga lönebidragsnivåerna. Nu talar Tuve Skånberg om föreningar, men titta inom de statsanställda. Där finns det många fler. Det är färre inom föreningarna. Det är oerhört viktigt att vi nu ger arbetsförmedlingarna möjlighet att förhandla ner lönebidragen och att det blir resurser till fler personer som kommer in med lönebidrag. Vi talade nyss om att pengarna inte räcker. Då måste vi använda dem på ett bättre sätt så att de räcker till fler och se till att detta ligger på rätt nivå.
Herr talman! Sonja Fransson har pliktskyldigt försvarat regeringen och regelsystemet. Det är väl legitimt utifrån hennes synpunkt. Problemet är ju att vi har fler arbetshandikappade än anslaget medger. Därför blir det ganska poänglöst när Sonja Fransson riktar uppmärksamheten på att det ändå är ganska stora pengar. Ja visst är det så, men det är ju inte någon nyhet att framföra här i kammaren. Vi har ju hävdat och hållit detta anslag i helgd under många år. Grundproblemet är ju att regeringen har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik. Den massarbetslöshet som man beskyllde den förra regeringen för att inte häva i en lågkonjunktur, har man icke kunna häva i en högkonjunktur. Detta drabbar ju de arbetshandikappade särskilt hårt. Som jag sade i mitt inlägg, tycker jag att det är bra att arbetsmarknadsutskottet nu tar över när regeringen är passiv. Det tillförs mera pengar, och vi beställer en översyn som skall redovisas efter nyår. Herr talman! Sedan kan jag inte undanhålla den häpenhet jag känner när Sonja Fransson börjar tala om överkompensation. Hon upprepar det flera gånger och talar om subventioner till föreningslivet. Det kan väl inte vara så farligt nu när socialdemokraterna med högerstöd har minskat det. Då är väl subventionen inte särskild stark. Udden riktas mot de arbetshandikappade. Man har ju dessutom planer på att ge sig på den stora handikappreformen. Herr talman! Jag är bekymrad över den attityd som regeringspropositionen ger uttryck för. Därför är det viktigt att riksdagen justerar nu och ger ett rådrum. Det är angeläget att regeringen återkommer.
Herr talman! Elver Jonsson säger att udden riktas mot de arbetshandikappade. Det är precis det som inte sker. Vi tycker att den arbetshandikappade skall ha lön för just det man kan utföra. Det är viktigt för ens eget självförtroende att man faktiskt får en lön. Jag har träffat många, bl.a. på länsarbetsnämnden där det finns en del som är anställda med lönebidrag, som har ett högt lönebidrag trots att de har ett litet funktionshinder. De kanske haltar eller något liknande. De känner sig inte värda något. De känner sig utnyttjade. Detta är så tråkigt och så onödigt. Vi tycker att vi skall framhäva kunskapen, styrkan och det friska i den som har ett arbetshandikapp. Sedan skall vi kompensera det som man inte klarar av i ett arbete. Det handlar om en människas självtillit och självförtroende. Det är mycket viktigt. Vi skall inte överkompensera för den enskilde arbetshandikappades skull. Det är framför allt för den personens skull som vi inte skall göra det. Sedan måste vi naturligtvis använda de medel vi har på bästa sätt.
Herr talman! Jag vill ändå göra Sonja Fransson uppmärksam på att jag inte har hävdat polemiken mot regelsystemet som det som skulle vara problemet. Problemet är att det saknas medel för ca 5 000 arbetshandikappade. Jag har varit kritisk emot att det finns en udd riktad mot de svagaste på arbetsmarknaden. Sedan har vi varit med om att det faktiskt har kommit en innovation från socialdemokraterna. Man upprepar detta med överkompensation till de lönebidragsanställda. Det har icke framförts här i kammaren förut från socialdemokratiskt håll. Det är en nyhet. Det kanske också tyvärr styrker det man kan läsa mellan raderna i regeringspropositionen. Återigen. I ett misslyckat arbetsmarknadsläge - det tvingas regeringen nu konstatera efter ett år - har man inte gjort särskilda insatser för dem som har det allra svårast. Det är att beklaga. Jag hoppas att det rådrum som riksdagen nu ger kan innebära att regeringen omprövar sin hårda hållning mot de arbetshandikappade.
Herr talman! Överkompensationen går inte till de arbetshandikappade - det är inte det som det handlar om - utan till arbetsgivarna. Den motiveras med att man inte tycker att den handikappade gör tillräckligt mycket för att få lön för det som de gör. Men det är just så vi inte vill att det skall vara. Vi vill att det som den arbetshandikappade kan utföra skall han ha lön för, inte subventioner. Det är precis detta som det handlar om. Det är fråga om den handikappades självtillit. Överkompensationen ges till arbetsgivarna, och den vill de gärna behålla, oavsett om det är fråga om föreningar eller statlig eller annan verksamhet. Vi måste skära i den för att det skall kunna beredas möjligheter för dem som väntar på att komma in. Som Elver Jonsson säger kommer pengarna inte kommer att räcka. Men låt oss se vad pengarna räcker till när arbetsförmedlingen får möjlighet att förhandla ner överkompensationen. Om de inte räcker till, vill vi att regeringen återkommer med information till riksdagen. Vi har gått med på Folkpartiets motionskrav om detta. Det är oerhört viktigt att vi nu följer verksamheten och ser efter om pengarna räcker eller inte, och vi måste ge arbetsförmedlingen en chans att förhandla ned överkompensationen till arbetsgivarna.

Herr talman! I Miljöpartiets motion tog vi upp frågan om huruvida de extraanslag som regeringen föreslår verkligen är tillräckliga. Som tidigare nämnts finns det nu under hösten totalt 50 000 personer anställda med lönebidrag medan beräkningarna i budgeten för 1995/96 bara ger utrymme för i genomsnitt 45 000 platser. För att man skall kunna klara genomsnittet 45 000 personer skulle då i slutet av 1996 endast 40 000 kunna vara lönebidragsanställda. Vi bedömde att det fanns en risk att man för att detta genomsnitt skulle kunna hållas måste införa näst intill ett idiotstopp för alla nyanställningar med lönebidrag. Vi tror inte att ett sådant här stopp vore bra. Människor med lönebidrag tvingas att gå över till andra bidragsformer inom socialförsäkringssystemet, och flera tvingas till förtidspension. Att kunna få utföra ett arbete i samhället innebär för många en livskvalitet. Lönebidragen gör det möjligt för arbetshandikappade både att delta i en social gemenskap och att känna att de gör en insats. Samhällsekonomiskt är neddragningen en förlust, och det blir inte minst en förlust för de människor som berörs av neddragningarna. Miljöpartiet efterlyste i sin motion en analys av vilka alternativ som finns för de lönebidragsanställda och vad de alternativen i sin tur kostar för samhället. Nu har vår begäran delvis tillgodosetts, så till vida att anslagsramen för lönebidrag utökas med ytterligare 125 miljoner kronor. Vi tror visserligen att det är i minsta laget, men det bör ändå vara tillräckligt för att medge en del nyanställningar under året. I nästa budget vill vi se att ett tillräckligt stort anslag beviljas. När det gäller vår begäran om en analys av alternativen till lönebidrag och kostnaderna för dessa utgår utskottet från att man i regeringskansliet gör sådana bedömningar. Man anger också att frågan skulle kunna vara en utgångspunkt för en studie, t.ex. i den arbetsgrupp inom Socialdepartementet som arbetar under benämningen Välfärdsprojektet. Miljöpartiet utgår ifrån att en redovisning kommer att kunna ingå i arbetsgruppens område. Vi är för vår del inte riktigt lika säkra som utskottet på att man verkligen gör sådana här alternativkostnadsbedömningar inom regeringskansliet. I varje fall har det inte framkommit vid de kontakter som vi har haft med handläggare på Arbetsmarknadsdepartementet. Vi fick snarast intrycket att man hade klara direktiv från Finansdepartementet att budgeten skulle hållas konto för konto, utan tankar på vilka kostnader som då uppstår på andra håll i budgeten. Herr talman! Miljöpartiet kommer att stödja reservationen mot en sänkning av bidragsnivån från 90 % till 80 %. Detta är en uppföljning av att vi också i våras stödde en reservation om att inte sänka bidragsnivån. Jag yrkar bifall också till reservation nr 3 Eftersom vi har fått gehör för vårt huvudkrav om en utökad anslagsram, yrkar jag i övrigt bifall till utskottets förslag. Vi hoppas samtidigt att man inom regeringskansliet tar fasta på vårt förslag om en analys av alternativkostnaderna för andra åtgärder än lönebidrag, t.ex. i den arbetsgrupp som nämns i utskottets betänkande, och att den analysen sedan på ett eller annat sätt ges riksdagen till känna.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 4 anser utskottsmajoriteten med anledning av motionsyrkanden från bl.a. oss moderater att regeringen bör besluta om en bred översyn av svensk lagstiftning så att FN:s barnkonvention kan införlivas i svensk lag. Vad utskottet anfört föreslås riksdagen ge regeringen till känna. Jag tycker att detta är mycket glädjande. I samband med utskottsbehandlingen diskuterades två metoder för att åstadkomma detta. Dels kan en konvention omarbetas - transformeras - till svensk författningstext i den utsträckning som redan existerande inhemska regler inte motsvarar konventionens krav, dels kan konventionstexten inkorporeras i den svenska rätten, vilket innebär att det i lag föreskrivs att den autentiska konventionstexten skall gälla som svensk lag. Efter att ha hört konstitutionsutskottet i frågan har utskottsmajoriteten valt att föreslå att barnkonventionen införlivas genom transformeringsmetoden, trots att detta kommer att ta litet längre tid. Det är emellertid min förhoppning att, som också utskottet har uttryckt i sitt betänkande, regeringen kommer att arbeta skyndsamt med frågan. Det är mot bakgrund av några uppmärksammade fall, som främst rört svensk utlänningslagstiftning, mycket viktigt att svensk lagstiftning står i överensstämmelse med barnkonventionens bestämmelser och intentioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i denna del. I betänkandet behandlas ytterligare drygt ett trettiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden, vilka rör olika barn och ungdomsfrågor. Det finns mycket att säga om dem, men jag vill för tids vinnande, herr talman - det har varit en lång dag här i kammaren, och veckan är inte slut än - nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 4 och till reservation 3 under mom. 5.

Herr talman! "De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är barnens bästa. Bestämmarna bestämmer att barnen ska ha det bra. Bestämmarna är snälla mot barn." Så tolkar sjuåriga Lena artikel 3 i FN:s konvention om barnens rättigheter, den artikel som handlar om att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet i frågor som rör barn. Lenas tolkning har jag hittat i en underbar liten skrift, som heter "Barn om Barnets Men "bestämmarna" är inte alltid så snälla mot barn. De bestämmer inte alltid att barnen skall ha det bra. Det har på senare tid förekommit flera upprörande och mycket uppmärksammade fall som visar att vi i Sverige inte uppfyller barnkonventionen. Ändå var Sverige en av initiativtagarna till den, och ett av de första länderna som ratificerade den. I samband med ratificeringen sågs den svenska lagstiftningen över, och man konstaterade att några förändringar inte behövde göras. Det var för fem år sedan. Nu, herr talman, vet vi bättre. FN:s kontrollorgan, Kommittén för barnets rättigheter, har givit Sverige kritik för vårt sätt att hantera barnkonventionen. Barnombudsmannen uppgav i sin årsrapport 1994 att konventionen borde omarbetas och införlivas i den lagstiftning där den aktuella regeln lämpligen hör hemma. Socialtjänstkommittén anser att det behövs nya lagbestämmelser för att man inom socialtjänsten skall kunna svara upp mot konventionens artiklar 3 och 12 om barnets bästa och barns medinflytande. Flyktingpolitiska kommittén har sett att förändringar i utlänningslagen är nödvändiga. Det är alltså alldeles uppenbart att svensk lagstiftning inte till fullo står i överensstämmelse med barnkonventionens bestämmelser och intentioner. Det är också alldeles för lätt att bortse från att konventionen förpliktar på samma sätt som lagstiftning gör - att säga att svensk lag står över en konvention. Detta är inte acceptabelt. Det var därför med allra största tillfredsställelse jag kunde konstatera att en socialutskottsmajoritet kom fram till att barnkonventionen behöver införlivas med svensk rätt genom transformering. Det är bara så den nationella lagstiftningen genomgående kan få ett barnperspektiv och i vissa fall t.o.m. gå längre än konventionen. Det är alltså med största glädje, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets förslag i denna del. Nu först känns det som om vi i Sverige verkligen tar barnkonventionen på allvar. Det borde vi har gjort för fem år sedan. Men det är också alldeles uppenbart att nya informationsinsatser om barnkonventionen måste till, inte minst bland kommunfolket. Barnombudsmannen har nyligen publicerat en kommunstudie. På spaning efter Barnkonventionen har hon kallat den. Studien visar visserligen på ett stort intresse för barn och ungdomsfrågor men också, fortfarande efter fem år, på en skrämmande brist på kunskap och information om barnkonventionen ute i kommunerna. Barnombudsmannen jämför med handlingsprogrammet Agenda 21, som på mycket kortare tid har fått ett betydligt mycket större genomslag i kommunerna. Barns uppväxtvillkor styrs av så många olika faktorer - både ekonomiska, politiska och kulturella. De kommunala beslutsfattarnas syn på barn påverkar i högsta grad barnens och ungdomarnas vardag. Därför måste barnkonventionens anda genomsyra också hela det kommunala arbetet. För att höja barnkonventionens status i kommunerna fordras speciella informationsinsatser, även om konventionen till följd av KU:s och socialutskottets uttalanden nu får en speciell juridisk behandling. Herr talman! Jag vill nu övergå till att ta upp ytterligare en fråga som behandlas i detta betänkande, nämligen frågan om föräldrautbildningen. Kraven på föräldrarna ökar i vårt ständigt föränderliga samhälle. Stora omflyttningar har fått till följd att de naturliga banden till hembygden, till släkt och till vänner har lösts upp. Rötter har klippts av, och nya har haft svårt att växa i främmande miljöer. Många familjer har därför blivit isolerade och känner sig ensamma och utsatta i sin föräldraroll. Det är inte längre lika naturligt som förr att fråga mormor eller farmor till råds eller att be grannen eller en god vän att titta till barnen när det behövs. Vår tid präglas dessutom av arbetslöshet och dålig ekonomi. Nya separationer hör till vardagen. Föräldrar går skilda vägar och de ensamstående föräldrarna blir allt fler. Många barn växer upp utan pappa eller någon annan manlig förebild i sin närhet, och familjer med "dina barn, mina barn och våra barn" blir allt vanligare. Flyktingar har skilts från hemlandet, från släkt och vänner. Arbetslivet har skilts från familjelivet. Konflikter uppstår då vardagen skall räcka till för både arbete, hem och familj. Det är inte lätt i dagens samhälle att vara förälder, med det stora ansvar det innebär att ge barnen en harmonisk och trygg uppväxt. Ett sätt för samhället att hjälpa föräldrarna i den svåra uppgiften är att erbjuda föräldrautbildning. Sådan finns vid barnavårdscentraler och ger förutom grundläggande kunskaper om barns utveckling och behov också möjligheter till utbyte av erfarenheter i föräldragrupperna. De ökade möjligheterna att knyta sociala kontakter är också av väldigt stor betydelse. Erfarenheterna från dem som deltagit i föräldragrupper har varit mycket positiva. Men enligt Socialstyrelsens rapport 1994:4 Barns villkor i förändringstider är det tyvärr inte alla barnavårdscentraler som erbjuder denna verksamhet. enheter alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragrupper. Högst andel BVC-enheter med sådan verksamhet fanns i glesbygdskommuner och landsbygdskommuner, medan den lägsta andelen fanns i storstäderna. Detta anser jag inte vara acceptabelt. I de stora städerna är isoleringen och ensamheten oftast som störst. Verksamheten måste vidgas till alla BVC enheter, och den behöver också utvecklas. Föräldrautbildning borde vara en rättighet för alla vuxna. Den borde starta tidigt och återkomma flera gånger under livet. Inte minst ur jämställdhetsaspekt borde föräldrautbildning vara mycket värdefull och säkerligen också bidra till att stärka papparollen. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att skapa trygga uppväxtvillkor för sina barn, men olika former av samhällsstöd är nödvändigt för att alla skall klara denna uppgift. Att tillhandahålla föräldrautbildning är ett sätt. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Barnen är vår kontakt med framtiden. Genom att ge barnen en god start lägger vi grunden till en bättre framtid. Vi understryker i vår partimotion om barnens rättigheter föräldrarnas ansvar för sina barn. Att få barn är att axla ett ansvar som sträcker sig från födelsen till den dag då barnet är en vuxen individ. Det är ett ansvar som handlar om att rusta en annan människa för livet, att fostra och bidra till barnets utveckling, att överföra normer och att sätta gränser. Samtidigt får barn inte behandlas som vuxnas ägodelar, vilket sker på många håll i världen. Därför är FN:s barnkonvention, som antogs 1989, så viktig. Den slår fast det som kan verka självklart: Barn har fullt människovärde, och barns rättigheter måste värnas. Barnets bästa skall komma i främsta rummet, och barnet skall ha rätt att bilda egna åsikter och få uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Därför, herr talman, är det bekymmersamt att både socialtjänsten och rättsväsendet kritiseras för att inte i tillräckligt hög grad lyssna till barn och inte ha tillräckliga kunskaper om barns och ungdomars behov. Kritiken har kommit från många håll - bl.a. från frivilligorganisationerna. Vi i Folkpartiet liberalerna är bekymrade över att Sverige inte tar hand om barn till asylsökande på det sätt konventionen föreskriver. Det är också bekymmersamt att FN:s kommitté för barnens rättigheter inte anser att Sverige lever upp till konventionen när det gäller barn och fängelseförvar. Vi har yrkat på förändringar i svensk lagstiftning för att Sverige skall kunna leva upp till den barnkonvention som Sverige ju har ratificerat.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 Vi i Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna, Centern, kds och Miljöpartiet reserverat oss till förmån för ett tillkännagivande om föräldrautbildningen. Som jag tidigare har framhållit är det föräldrarnas gemensamma ansvar att skapa trygga uppväxtvillkor för sina barn, men samhällets stöd är viktigt för att man som förälder skall klara uppgiften. Föräldrautbildningen innehåller många olika delar: barns utveckling, hur man praktiskt sköter barn och hur en trygg och bra relation byggs upp mellan barn och föräldrar. Men en bra föräldrautbildning kan också hjälpa till att uppfylla det viktiga målet att papporna tar ett större del av ansvaret för barnen. Något som har diskuterats mycket på sista tiden är bristen på en pappa som förebild, inte minst för pojkar. Vi anser att både humanitära och ekonomiska vinster kan uppnås genom det förebyggande arbetet som föräldrautbildningen utgör. Vi anser därför att föräldrautbildningen måste lyftas fram. Jag yrkar bifall till reservationen som behandlar föräldrautbildningen. Folkpartiet har ytterligare en reservation till detta betänkande som knyter an till det jag nyss talade om, nämligen ansvarsfördelningen mellan föräldrarna. Vi anser att fördelningen av ansvaret för hem och familj inte har förbättrats tillräckligt. Detta har inneburit att många kvinnors arbetsbelastning ökat drastiskt under senare år. Vi anser att det krävs en rad förändringar för att komma till rätta med den ojämna ansvarsfördelningen. Förutom lagstiftning, som t.ex. barnomsorgslagen, krävs ett ihärdigt och uthålligt opinionsarbete för att ändra på invanda könsmönster och historiskt betingade ansvarsområden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Herr talman! Så har kammaren kommit fram till att behandla ärenden som gäller barn och ungdomar, barnkonventionen, barnbidrag m.m. Det sker vid en tidpunkt då förhoppningsvis de flesta barn redan sover, vilket gör att de som skulle vara intresserade av de här frågorna har svårt att ta del av debatten. Jag kan väl också konstatera att vi talar om föräldraansvar. Det är inte så lätt för oss riksdagsledamöter att uppfylla, eftersom debatter vid den här tidpunkten omöjliggör att man fungerar som förälder när man borde göra det. Men, herr talman, det får vi kanske fördjupa oss mera i vid ett annat tillfälle. Det tycker jag är angeläget. Det här betänkandet från socialutskottet tar upp ett flertal frågor som är angelägna för barn och ungdomar. Jag vill bara peka på några av de frågor som Vänsterpartiet tycker är mycket angelägna. Det gäller t.ex. frågan om barnomsorg. Barnomsorgen är fortfarande inte helt utbyggd där det finns behov. Vi kräver att det skall finnas en barnomsorgsplan för verksamheten i alla kommuner. Vi menar att ett effektivt sätt att få till stånd sådant där det fattas är att införa sanktioner, eftersom det biter på kommunerna. Vi tycker också att det är viktigt att vidareutbilda personal som arbetar inom barnomsorg. Jag vill framför allt understryka att barnvårdarorganisationen som har funnits i många kommuner är allt mindre förekommande runt om i vårt land. Jag hade som förälder förmånen att ha barnvårdare här i Stockholm när mina barn var små. Jag kan intyga hur otroligt viktig en sådan verksamhet är för att man skall kunna fungera ute i arbetslivet. Med den hårdnande arbetsmarknad som vi har i dag tycker jag att det är ett mirakel att många föräldrar som inte har den möjligheten och servicen ändå kan fungera i arbetslivet. Det ställer otroligt hårda krav på dem som är föräldrar till ett eller flera barn. Jag vill också peka på familjerådgivningens och ungdomsmottagningarnas väsentliga roll. I utskottets betänkande hänvisar man till att det pågår utredningar, att frågorna bereds osv. Jag anser dock att man från utskottets sida, och i dag från riksdagens sida, klart borde ha tagit ställning till hur betydelsefulla verksamheterna är och till att en utbyggnad är nödvändig. Herr talman! Den frågan som debatten om det här betänkandet framför allt gäller är barnkonventionen och dess eventuella inkorporering i svensk lagstiftning. Inledningsvis vill jag konstatera att när FN antog barnkonventionen 1989 och när den sedan trädde i kraft i Sverige i september 1990 var vi säkert många som trodde att det framför allt rörde sig om en konvention som var väsentlig i många fattiga länder där man inte hade kommit så långt i lagstiftningen för att skydda barnen. För svenskt vidkommande ansågs det här inte vara något som direkt skulle påverka oss. Vi fick tyvärr ganska snart klart för oss att även Sverige har allvarliga brister på det här området. FN:s kontrollorganisation, kommittén för barnets rättigheter, konstaterade i sin rapport som förelåg 1992 att Sverige på flera punkter allvarligt inte kunde uppfylla barnkonventionen. Därefter har vi sett att otaliga brott har begåtts mot barnkonventionen. Framför allt har vi uppmärksammat att man vid tillämpningen av utlänningslagen inte har betraktat barn som barn upp till 18 år, vilket barnkonventionen stadgar. Barndomen har i stället tagit slut vid 16 år. Vid ett flertal tillfällen har barn skilts från sina föräldrar, vilket inte heller skall göras enligt barnkonventionen. Man har inte hört barnens uppfattning i asylärenden och i en rad andra fall. Jag vill peka på att det faktiskt inte bara är utlänningslagen som har ställt till problem. Vi kan i stället ta ett exempel som är aktuellt i dagarna, nämligen frågan om personlig assistent. Utredningsförslaget gick ut på att man skulle upphöra med personliga assistenter till barn under 16 år. Först under mycket hårt tryck går regeringen ut och säger att besparingarna inte skall beröra barnen utan, beklagligtvis, alla andra grupper. Jag menar att ett sådant beslut helt strider mot barnkonventionens artikel 4, där man faktiskt talar om att varje land skall ge det yttersta av sina tillgängliga resurser. Sverige har tillgängliga resurser för personliga assistenter för gravt handikappade barn. Men den frågan var uppenbarligen inte helt klar för dem som gjorde utredningen och för regeringen, innan man bestämde sig för att avstå från den delen som kom fram i utredningen. Herr talman! Det är en öppen fråga hur man skall använda barnkonventionen. Jag har förstått att det har varit stora diskussioner i konstitutionsutskottet och socialutskottet. Vissa hävdar att den bästa vägen är med s.k. transformering, dvs. att man tar lag för lag och ser till att det stämmer med barnkonventionen. Det är den väg som socialutskottet och även barnombudsmannen har anfört. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att se över lag för lag och att se till att varenda lag är i överensstämmelse med barnkonventionen. Vi ser också att det är mycket positivt med exempelvis det nya förslaget till socialtjänstlag, där man har ett klart barnperspektiv och har vävt in barnkonventionen. Jag ser ingen motsättning mellan de här olika angreppssätten. Jag menar att vi från början skulle ha inkorporerat barnkonventionen. När vi nu inte har gjort, skall vi få med hela barnkonventionen inne i vår egen lagstiftning och samtidigt se till att varenda lag står i överensstämmelse med konventionen. Många ger uttryck för farhågan att om man tar in hela barnkonventionen i lagstiftningen skulle man därigenom få ett alltför lågt tak. Man skulle då inte kunna genomföra hårdare lagstiftning och ge barnen fler rättigheter än vad barnkonventionen stadgar. Jag anser att det är helt ogrundat. Vi har artikel 41 i barnkonventionen som lyder: Ingenting i denna konvention skall inverka på bestämmelser som går längre vad gäller att förverkliga barnets rättigheter och som kan finnas a) i en konventionsstats lagstiftning eller b) för den staten gällande internationell rätt. Jag menar att det därmed är helt klart och tydligt att Sverige, som har kommit mycket längre än många andra länder vad gäller rättigheter för barn, har full frihet att behålla den lagstiftning som går längre för barnets rättigheter och att införa ytterligare lagstiftning som går längre än barnkonventionen. Det är alltså inget skäl för att man inte skall inkorporera den. Herr talman! Jag skall sluta nu, eftersom timmen är sen, och jag vill bara instämma i de reservationer som Vänsterpartiet har till detta betänkande men därutöver yrka bifall till reservation 1, som gäller inkorporering av barnkonventionen. Jag vill också skicka med en uppmaning till regeringen, om det nu blir så - vilket kan förefalla troligt - att riksdagen beslutar enligt utskottets majoritetsförslag. Det är att regeringen när man gör denna översyn av barnkonventionen och hur den skall stämma överens med gällande svensk lagstiftning, i slutänden överväger om man kanske ändå skall ta med barnkonventionen i dess helhet i lagstiftningen och se till att översynen sker mycket skyndsamt, så att vi så snart som möjligt får alla lagar i full överensstämmelse med barnkonventionen.

Herr talman! I fråga om betänkandet SoU4 vill jag huvudsakligen tala om en punkt, nämligen barnkonventionen. Men först vill jag bara bekräfta utskottets skrivning, där det står att ungdomsmottagningarna har en oerhört stor betydelse för ungdomarna och spelar en viktig roll i socialtjänstens förebyggande arbete. Genom min hemkommun Borlänge, som var en av de allra första att inrätta en ungdomsmottagning, har jag som högstadielärare på nära håll sett dess betydelse. Hit kan ungdomarna gå och få medicinsk, social och psykologisk rådgivning, genom ett team som arbetar där, med psykolog, kontakt med kurator, barnmorska, gynekolog m.fl. Mottagningen har tystnadsplikt även inför barnens föräldrar, och det är viktigt för ungdomarnas öppenhet i sin glädje, undran eller förtvivlan inför framtiden. Man påträffar också ofta andra sjukdomar. Man kan t.ex. upptäcka flickor med anorexia och ingripa där, då man har ett bra tillfälle att tala om detta frågor. Barnens högtid närmar sig, och vi kunde inte ha fått en mera allvarlig tid att anta barnkonventionen än just nu, strax före jul. FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den antogs utan omröstning, dvs. ingen stat motsatte sig antagandet. Ett undertecknande av konventionen innebär inte att staten blir bunden av den. Därtill krävs att staten ratificerar eller ansluter sig till konventionen. Sverige ratificerade konventionen utan att reservera sig på någon punkt. I regeringens proposition Konventionen innehåller 13 inledande paragrafer och 54 artiklar. Den är uppdelad i tre delar, som behandlar substansfrågor, övervakningssystem respektive slutbestämmelser. Konventionens regler är tillämpliga på varje individ upp till 18 år om inte barnet blir myndigt tidigare. Konventionen är således i hög grad även en rättighetslag för ungdomar. En av huvudprinciperna i denna, liksom i andra konventioner om mänskliga rättigheter, är diskrimineringsförbudet, artikel 2. Någon diskriminering får därför inte förekomma på grund av barnets eller dess föräldrars ras, kön, etniskt ursprung etc. En av de andra grundpelarna är att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet, artikel 3. Barnkonventionen är efterlängtad av dem som arbetar med barn. Miljöpartiet anser att den skall införlivas i svensk lag, inkorporeras och därmed bli lag i Sverige. Alla andra former ger möjlighet att låta andra viktiga samhällsintressen gå före barnkonventionen. Vilka är sådana viktiga samhällsintressen? Det kan vara ekonomiska intressen, som t.ex. att man i enmansutredningen om LSS för gravt handikappade föreslagit att barn under 16 år inte skulle få ha personlig assistent. Vår socialminister har gått ut och sagt att det inte får ske, och det är både viktigt och glädjande. Men jag vill ändå betona betydelsen av personlig assistent för barn i dag, och i annat sammanhang, en annan gång, för vuxna. I går deltog ett antal riksdagsledamöter i information från direkt inblandade personer i svårt handikappade personers liv. Där var barn, handikappade, föräldrar, ledsagare och funktionshindrade med. De hade olika handikapp, och de berättade i ord och visade med exempel hur viktigt detta var. En förälder med tre barn, varav ett svårt handikappat, beskrev det så här: Förut var vi en handikappad familj - nu är vi en familj med ett handikappat barn, som vi kan ge ett värdigt liv. Det blir en oerhörd skillnad om man vänder på de här orden. Om inte rätten till personlig assistent behålls, anser jag att det går emot barnkonventionen, att man låter det ekonomiska samhällsintresset vara viktigare än barnets bästa. När det gäller asylsökande barn som skilts från sina föräldrar bryter Invandrarverket eller Utlänningsnämnden mot barnkonventionen. Det har skett i ett antal fall. Dessutom har barn avvisats som mått uppenbart dåligt av en avvisning, vilket intygats av psykologisk expertis och läkarexpertis. Jag skall ta några citat från Utlänningsnämnden. "I ärendet har även åberopats FN-konventionen om barnets rättigheter och då företrädesvis artikel 3. - Artikeln åberopas inte sällan som stöd för att ett barn inte kan avvisas eller utvisas om det finns något som talar för att barnet skulle få det bättre i något avseende om det fick stanna i Sverige."

Herr talman! Tålmodiga åhörare! Jag har förmånen att vara mamma åt fyra barn. Jag har många gånger när våra barn var små lagt mig på golvet och försökt att se världen med barnens ögon. Jag har insett att världen ser annorlunda ut när jag lägger mig på golvet där barnen leker. I allt arbete som vi som politiker lägger ned är det faktiskt nyttigt, och ibland krävs det av oss, att vi med jämna mellanrum ställer frågan: Varför gör vi det här och för vem? Vi kristdemokrater svävar inte på målet: Sätt barnen i centrum! Det mår alla bäst av. Det är viktigt att vi ser till att den grupp som är svag också har förutsättningar. Alla människor hamnar någon gång - förr eller senare, en del tidigare, andra senare, en del oftare, osv - i situationer då vi kan kalla oss svaga. Det kan röra sig om sjukdom, arbetslöshet, osv. En sak är säker, nämligen att om man vill ha ett tryggt och bra samhälle, då måste man försöka se till att den länk som är svagast också stärks. Man brukar ju säga att en kedja inte är starkare än den svagaste länken. För oss är barnen inte enbart en svag grupp, utan det är en grupp som är oerhört viktig för vår framtid. Barnen är vår framtid. Det är faktiskt hos det uppväxande släktet som framtiden bokstavligen ligger. Det innehåller oerhörda potentialer. Men barnen är samtidigt sköra. Därför måste vi ha en enorm omsorg om barnen. På det sättet är barnen både starka och svaga. Jag älskar ett uttryckssätt som vi ofta har använt, nämligen enmetersperspektivet. Det handlar inte om att vi skall se snävt en meter framåt, utan det är det vertikala planet som jag avser, att vi skall försöka se världen från detta perspektiv. Man löser naturligtvis inte några problem genom att sätta sig ned och fundera och med ord försöka tala om hur man ser det, utan vi måste kunna strukturera upp åtgärder utifrån det som vi ser och upplever. Jag är mycket glad över att det finns en mycket klar signal i utskottets betänkande när det gäller barnkonventionen. Jag är också glad över att Socialdemokraterna har accepterat ett tillkännagivande till sin egen regering. Och det är väl helt klart att om inte vi andra hade stött på och drivit en kraftfull politik hade det inte sett ut på det sättet. Men det är ju bra när vi kan dra åt samma håll. Det som jag tycker är viktigast, vilket jag vill säga till både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, är vad det blir för effekt av det som vi skriver. Att vi skriver bra saker som vi sedan sätter i en bokhylla ger ingen effekt. Det är ju när det blir verklighet i lagen som det kan nå ett syfte. Där har många som är kunniga på detta område - Barnombudsmannen, konstitutionsutskottet, jurister, såvitt jag vet även Rädda Barnen - haft en åsikt om att det sätt på vilket en majoritet i utskottet har uttryckt sig bäst tillgodoser de mål som vi vill uppnå. Ibland tror jag att vi politiker sätter en inkorporering som ett mål. Det är ju ett medel för att nå ett mål. Det måste man skilja på. Med den utgångspunkten har vi kristdemokrater accepterat den skrivningen, vilket jag är glad över. Herr talman! Socialutskottet tar ju mycket tid i anspråk så här dags på kvällskvisten. Jag vill ändå säga något om reservationerna 2 och 3, vilka jag yrkar bifall till. När det gäller reservation 3 om fosterföräldrar har jag aldrig förstått att det är en nackdel om man är anhörig och vill ta hand om ett föräldralöst barn. Men uppenbarligen läggs det fram fler och fler förslag om att man helst inte skall vara anhörig för att ta hand om ett barn. Jag tycker tvärtom att det inte skall vara diskvalificerande att vara mormor och morfar eller farmor och farfar. Bedömningen av lämplighet skall självklart göras. Men det måste vara en fördel om man även har blodsband. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. När det gäller föräldrautbildningen är den så oerhört viktig. Jag skall bara kortfattat säga att den bästa tjänst som vi kan göra ett barn är att se till att föräldrarna kan vara goda föräldrar och leva tillsammans. Då gör vi barnen den bästa nyttan.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Chatrine Pålsson, att det viktiga är vad som verkligen händer. Men när vi ratificerade barnkonventionen trodde alla att det skulle räcka. Jag har tittat på de olika fallen och vad de olika sätten att införliva barnkonventionen i svensk lag innebär. Och det finns fortfarande luckor om man enbart transformerar barnkonventionen. Men om man inkorporerar den finns den som en bilaga, och den är då svensk lag. Den är då inte omskriven eller omformulerad och ingenting är utplockat, utan hela barnkonventionen är en bilaga och fungerar som svensk lag. Det är väl handling, och det innebär väl att allt som kan tänkas göras lagstiftningsvägen är uppnått?
Herr talman! Det låter som om Ragnhild Pohanka inte förstår att vi är överens om att en ratificering inte är tillräcklig. Men nu går utskottet ett rejält steg framåt för att införliva barnkonventionen i svensk lag, för att hela andemeningen skall genomsyra den. Då är det kraftfullare att införliva barnkonventionen än att inkorporera den och låta den innebära något slags tak. Det tror jag är mycket viktigt. Om detta skall ha någon effekt, dvs. att hela andemeningen i barnkonventionen skall få komma till uttryck för barnens bästa, då måste den införlivas i vår svenska lag. Det är detta som är meningen. Om vi är överens om detta, tycker jag att Ragnhild Pohanka kan känna sig trygg med detta, eftersom så många instanser som verkligen är tillsatta för att bevaka barns intressen, t.ex. Barnombudsmannen, har sagt samma sak mycket klart.
Herr talman! Om jag hade varit alldeles lugn med detta hade vi i Miljöpartiet naturligtvis inte reserverat oss utan nöjt oss med detta. Ja, det är bättre att införliva barnkonventionen än att bara ratificera den. Det är ett kliv framåt. Men varför kan man inte ta hela steget och inkorporera den? Det innebär inte alls att det skulle fungera som ett tak eller som en barriär utan precis tvärtom, nämligen att det skulle fungera som minimikrav. Att barnkonventionen blir svensk lag är det minsta som vi måste uppnå. Men vi kan gärna förbättra ytterligare. Det finns inget juridiskt hinder för detta.
Herr talman! Skrivningen är sådan att det inte passar att göra det. Men nu skrivs detta in i lagen, och därmed blir det effektfullt. Man kan fixera sig vid ett enda ord och tycka att om man inte precis får igenom en sak vill man inte ställa upp. Men för oss kristdemokrater är målet viktigast, liksom att vi har en effektfull väg dit. Därför ställer vi upp på föreslagna modell.

Herr talman! I morgon skall vi fatta beslut om socialutskottets betänkande 1995/96:SoU4. I betänkandet behandlas ett trettiotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 1995. Det gäller olika barnoch ungdomsfrågor. Jag vill närmare belysa några områden i betänkandet. Den största frågan är, som framgått av debatten, FN:s konvention om barns rättigheter. Utskottet anser med anledning av motionsyrkandena att regeringen bör besluta om en bred översyn av om svensk lagstiftning och praxis verkligen stämmer överens med barnkonventionen. Utskottet avstyrker övriga motioner. Det är mycket glädjande att vi i utskottet har uppnått så stor majoritet när det gäller barnkonventionen. Efter att ha lyssnat på debatten kan jag konstatera att vi alla, även om vi har litet olika syn, har barnens bästa för våra ögon. FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Det var första gången som barns egna rättigheter formulerades i ett internationellt bindande avtal. Konventionen utgår från fyra grundprinciper: principen om barnets bästa, rätten till liv och utveckling, rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade samt rätten att skyddas mot övergrepp och diskriminering. Sverige var en av initiativtagarna till konventionen och ett av de första länderna att ratificera den. I Sverige trädde konventionen i kraft den 2 september 1990. Några lagstiftningsåtgärder föreslogs inte då. Svensk rätt och praxis ansågs stå i god överensstämmelse med konventionens bestämmelser. Konventionen är inte direkt tillämplig som svensk lag. Men det är meningen att den svenska lagstiftningen skall anpassas till konventionen, och svenska lagregler skall tolkas i enlighet med konventionens bestämmelser. Domstolar och myndigheter skall tolka svenska regler så att de inte står i strid med konventionen. Det har varit några uppmärksammade fall under senare tid som främst rört vår utlänningslagstiftning, där frågan om svensk rätts överensstämmelse med barnkonventionen har aktualiserats. Genom att ratificera konventionen har Sverige åtagit sig att nationellt genomföra dess bestämmelser. Det innebär att svensk lagstiftning måste stå i överensstämmelse med konventionen. När det gäller de frågorna har barnkonventionen och utlänningslagen behandlats i både Socialtjänstkommitténs och Flyktingpolitiska kommitténs slutbetänkande. Ändringar i lagstiftningen föreslås i överensstämmelse med barnkonventionen, precis som det var tänkt. Socialutskottet - liksom konstitutionsutskottet, som också har tittat på det här - anser att barnkonventionen inte bör inkorporeras utan att den bör införlivas i svensk rätt genom transformering. Det har även Barnombudsmannen framfört till socialutskottet. Det är bästa sättet att skydda barnen. Det är oerhört viktigt att barnkonventionens bestämmelser beaktas i allt arbete som rör barn och barns rättigheter. Utskottet anser nu att regeringen bör besluta om en bred översyn av om svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser. Det gäller även översättningen av texten i konventionen. En annan fråga som tagits upp både i tidigare anföranden och i betänkandet är frågan om föräldrautbildningen. Det finns en reservation där. Flertalet landsting bedriver föräldrautbildning främst genom mödravårds och barnavårdscentraler. Vad som skulle behöva göras är en ordentlig kartläggning av hur föräldrautbildningen i Sverige ser ut i dag, vad det är för omfattning och vad det är för inriktning. Vi vet faktiskt inte hur det ligger till i det avseendet. De motioner som finns och som har behandlats av utskottet är mycket allmänt hållna. Vi i majoriteten kan därför inte yrka bifall till dem. Det innebär inte att vi inte tycker att den här frågan är viktig. Vi tycker att det är viktigt att på andra sätt jobba på det här området. Exempelvis kan man börja med en kartläggning, så att vi får reda på hur det faktiskt ser ut i Företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet har här i talarstolen tagit upp frågan om ungdomsmottagningar och sagt att de är bra och att viktiga insatser görs på ungdomsmottagningarna. Jag håller verkligen med om att ungdomsmottagningarna är viktiga. Men att bara säga att det behövs en utbyggnad utan att peka på en finansiering tycker jag är att göra det litet enkelt för sig. Vi vet ju att man försöker göra bästa möjliga av ungdomsmottagningarna, med de resurser som finns i landsting och kommuner. Ofta har landsting och kommuner ett samarbete i de här frågorna. Både från Vänsterpartiet och från Miljöpartiet har frågan om personlig assistans för barn under 16 år tagits upp. Jag tycker att det är viktigt att understryka att det är en utredning som kommit med ett förslag. Socialminister Ingela Thalén gick väldigt snabbt ut och sade ifrån - det kommer inte att bli fråga om att ta bort den personliga assistansen för ungdomar och barn under 16 år. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 4 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Först vill jag besvara Christina Petterssons fråga om finansieringen av ungdomsmottagningarna och andra angelägna verksamheter. Vi i Vänsterpartiet har en finansierad budget, och vi anser att kommuner och landsting inte skall skära ner i den enorma utsträckning som regeringens politik har inneburit. Det gör det möjligt att behålla ungdomsmottagningar och det möjliggör också en utbyggnad av den typen av verksamhet, vilket regeringens politik beklagligtvis inte gör. Sedan till frågan om barnkonventionen. Jag håller med Christina Pettersson och andra om att det handlar om hur vi agerar. Jag tror dessutom att målet är gemensamt för alla oss som debatterar den här frågan: att på bästa sätt se till att barnkonventionen vidmakthålls i vårt land och att barnens rättigheter kommer i fokus och respekteras. Men sedan väljer vi olika medel när det gäller att åstadkomma detta. Jag har två frågor till Christina Pettersson. Den första gäller en jämförelse med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Där förde man samma diskussion mot ett införlivande i svensk lagstiftning, vilket Vänsterpartiet krävde under flera år. Först den 1 januari 1995 blev detta klart. Jag tror att man bör förhålla sig på samma sätt med barnkonventionen. Min andra fråga till Christina Pettersson är: Om vi från början, när barnkonventionen trädde i kraft i Sverige i september 1990, hade inkorporerat den i svensk lag - hade vi då sluppit en hel del av de väldigt upprörande fall som har gällt framför allt asylsökande barn, där barn har skilts från föräldrar, där man inte har hört barn, där den som har varit över 16 år inte har betraktats som barn? Vilken är din uppfattning?

Fru talman! Det finns en stor skillnad mellan Europakonventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, och det är att det finns en domstol, Europadomstolen, som kan pröva fall som gäller de mänskliga rättigheterna. Det är den stora skillnaden. Det skulle ha varit väldigt svårt att från början inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Texten i barnkonventionen är ganska allmänt hållen; den säger t.ex. att vi skall se till barnets bästa. Det är ju ingen lagtext. Vem är det som avgör vad som är bäst när man sedan börjar studera det här i domstol? Det var inte möjligt att göra barnkonventionen till lag från allra första början. Nu väljer vi i stället vägen att lägga barnkonventionen i botten och få ett barnperspektiv på alla våra lagar.
Fru talman! Jag menar att jämförelsen med Europakonventionen visst håller! Vi har ju svenska domstolar som kunde avgöra den typen av tvister. Anser man inte att de är tillräckliga får man gå vidare och söka andra instanser internationellt, men jag tror inte att det skulle behövas. När det gäller frågan, om man skall inkorporera barnkonventionen eller inte, menar jag att vi har väldigt tydliga exempel på att den inte har fungerat i vårt land när det gäller utlänningsärenden. Jag är rädd att vi har uppmärksammat en del områden där den inte har fungerat, men vad är det som säger att vi inte i framtiden kommer att få se ytterligare exempel på att det inte finns någon överensstämmelser mellan barnkonventionen och svensk lagstiftning? Jag hoppas att de fallen kommer att framgå av den utredning man skall göra, men jag är långt ifrån säker. Jag menar att det finns väldigt konkreta krav i barnkonventionen. Det är inte alls bara allmänna visioner och önskemål. Det står mycket tydligt hur länge man är barn, det står mycket tydligt att man skall höras om sin egen situation, osv. - det är både visionärt och mycket konkret.
Fru talman! Det finns en del som är konkret, men allt är ju inte konkret. Vad händer med de områden som inte är konkreta, om det är just där man upptäcker att konventionen inte stämmer med svensk lag, och vem avgör då? Sedan till jämförelsen mellan Europadomstolen och svenska domstolar som Eva Zetterberg gör. Det som nu händer är ju just att vi har sett att det finns områden där det behövs förbättringar, och nu fattar vi beslutet att man skall göra en översyn för att flera fall inte skall inträffa.
Fru talman! Visst innebär även en transformering en förbättring! Men varför ta det näst bästa när man kan ta det bästa? Vi har tidigare år motionerat om en barnabalk. Där skulle man kunna införliva barnkonventionen. Det finns alltså flera olika möjligheter. När det gällde ungdomsmottagningarna yrkade jag inte på några pengar. Jag nämnde bara att det vore förträffligt. Men genom att ge kommunerna tillbaka pengar för att man inte får skatt på egenavgifter har vi också givit kommuner och landsting den här möjligheten. Vi kan inte gå in och säga att de skall använda pengarna till det, men vi tycker att det vore bra. När det gäller LSS vill jag säga att det var så självklart att ha med det när jag hade besökt de handikappade i går, men jag sade också att det var med glädje som jag hörde att förslaget snabbt drogs tillbaka. Det här var ju ingen parlamentarisk utredning utan en enmansutredning, och det är självklart att den utredningen inte har så stor tyngd. Men det är väldigt viktigt att man inte tullar på de här pengarna. Det är en sak att det måste finnas utrymme för förbättringar - LSS är ju en ganska ny lag. Men man får inte minska anslagen till det här.

Fru talman! Det är ju så att egenavgifter i sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen inte kommer att beskattas mer - man får alltså i kommuner och landsting inte skatt på dessa egenavgifter. Vi menar att man borde ersätta det och har avsatt pengar för det till kommuner och landsting. Då finns det ytterligare en summa som man kan lägga en del av på ungdomsmottagningarna. Vi säger inte att man skall göra det, men det vore önskvärt.
Fru talman! Jag vill ta upp en sak som Christina Jag blir litet förvånad när Christina Pettersson säger att det som vi nu måste ägna oss åt är att undersöka hur det ser ut med föräldrautbildningen över landet därför att vi inte vet någonting om det. I mitt anförande talade jag dessutom om att Socialstyrelsen i sin rapport 1994:4, som hette Barns villkor i förändringstider, noga har angivit hur det ser ut med föräldrautbildningen i landet över huvud taget. Det är alltså tämligen nyligen undersökt, och vi vet mycket väl hur det är. I hela landet fanns föräldrautbildning vid 63 % av samtliga BVC-enheter. Jag sade i mitt anförande att den framför allt fanns i glesbygdskommuner och landsbygdskommuner - 81 respektive 75 % - men att den är sämre utbyggd i storstäderna, där det bara är drygt 50 % av barnavårdscentralerna som erbjuder föräldrautbildning. Vi vet alltså vid det här laget ganska väl hur det står till ute i landet. Det är också av den anledningen som vi har skrivit i motionen att det här måste utvecklas och utvidgas - vi är inte nöjda med det omfång som finns och inte heller med den totala inriktningen.
Fru talman! Den undersökningen finns. Nu hittar jag inte Centerpartiets motion när jag bläddrar i betänkandet, men om jag inte minns fel handlade den ganska mycket om pappautbildning och den delen. Men vi vet inte hur den föräldrautbildning som finns på mödravårdscentraler och barnavårdscentraler bygger på relationer och hur den har utvecklats. Det behövs en kartläggning för en analys av vilken typ av föräldrautbildning som finns, vilken som behövs och hur den skall kunna byggas ut.
Fru talman! Det här har man arbetat med i oerhört många år. Barnomsorgsgruppen började redan på 70 talet med att analysera vilken typ av föräldrautbildning man behöver. Det är många år sedan socialutskottet faktiskt också gav regeringen i uppdrag att komma med förslag om hur man skulle utveckla det här. Det var i centerkvinnornas motion som vi skrev om föräldrautbildning. Det är helt fel, som Christina Pettersson påstod, att vi bara har skrivit om pappautbildning. Det är fullständigt fel. Som jag sade i mitt tidigare anförande har en föräldrautbildning också det goda med sig att den kommer att stärka papparollen, vilket är någonting som vi i allra högsta grad behöver i vårt samhälle; vi vet ju vilken negativ inverkan bristen på manliga förebilder och avsaknaden av en pappa har på ungdomarna.
Fru talman! Vi tycker också att det är viktigt att föräldrautbildning förekommer och att den kan utvecklas. Undersökningen om hur det ser ut i Sverige är ganska ny. Jag kan inte låta bli att fundera över varför man inte gjorde allt detta under den borgerliga regeringen. Det är den första tanke man får. Men vi tänker inte låta bli att engagera oss i frågan.
Fru talman! Det är intressant att höra Christina Pettersson säga att det är viktigt med föräldrautbildning. Det är synd att socialdemokraterna inte kunde stödja motionen. Hade de gjort det hade vi sluppit att reservera oss. Christina Pettersson sade att motionen är så allmänt hållen att det av det skälet var svårt att stödja den. Det står i reservationen: "I ekonomiskt svåra tider är det lätt att nerprioritera förebyggande insatser - ." Det vi är rädda för är att man nu skall dra ner på denna viktiga utbildning. Det är en viktig signal till kommuner och landsting att vi i riksdagen ser väldigt allvarligt på detta. Vi vet att de förebyggande insatserna, där man stärker båda föräldrarna i den viktiga föräldrarollen, kan medföra att kostnader uppstår senare i livet. Det här är alltså väl använda pengar. Det är en tydlig signal om att man i ett kortsiktigt perspektiv inte skall ta pengar från denna viktiga utbildning. Samtidigt vill vi ha en bra utbildning och en bättre täckning i Sverige.
Fru talman! När man hör Liselotte Wågö kan man nästan få uppfattningen att det inte förekommer någon föräldrautbildning. Men det gör det på både mödraoch barnavårdscentraler, som jag sade i mitt anförande. När man måste spara är det viktigt att se till att pengarna kommer dit där de bäst behövs. Jag är övertygad om att man på mödra och barnavårdscentraler har kunskaper och ser vilka som är i störst behov av utbildning och kan göra sådana bedömningar. Det hindrar inte att vi skall fortsätta att arbeta med denna fråga.
Fru talman! Christina Petterssons senaste inlägg tolkar jag så att socialdemokraterna faktiskt hade kunnat stödja motionen. Man anser ju att det är viktigt med föräldrautbildning. Det finns stor kompetens på våra mödravårdscentraler som vet hur viktigt det här är, säger Christina Pettersson. Men vad skall vi ge för signaler? Ja, vi skall naturligtvis ge en signal till våra landstingspolitiker så att de i den allmänna besparingsivern inte gör sådana besparingar som medför att vi drar på oss kostnader längre fram. Det är viktigt. Poängen med detta är att vi just när vi har ekonomiskt svåra tider vill ge signalen: Rör inte föräldrautbildningen! Det är viktigt. Samtidigt vill vi tala om att detta är en väsentlig del i stödet till familjerna.

Fru talman! Vi har förtroende för att de landstingspolitiker som gör bedömningarna ute i landstingen och att de som arbetar på mödra och barnavårdscentraler inte gör sådana nedskärningar att de på sikt, som Liselotte Wågö säger, medför kostnader.

Fru talman! Allt som oftast tar man kammarens tid i anspråk för att tala om att man inte är nöjd med vissa skrivningar eller att man vill ha mer långtgående åtgärder. Jag har därför bestämt mig för att gå upp i talarstolen och tacka socialutskottets ledamöter så mycket för den fina skrivning som de har samlat sig kring när det gäller barnkonventionen. Jag är av den mycket bestämda uppfattningen att barnkonventionen i vårt svenska samhälle måste användas som det golv för stark lagstiftning kring barns rättigheter som jag tycker att den skall vara tänkt att utgöra. Genom att anta en sådan här skrivning får vi möjligheter till en bred genomlysning av barnkonventionen och dess ställning i vårt samhälle. Samtidigt uttalar också riksdagen att vi genom att använda barnkonventionen på det här sättet kräver förändringar av viss lagstiftning. Precis som socialutskottet tar upp i betänkandet har olika utredningar den senaste tiden föreslagit förändringar och skärpningar. Det jag tycker är bra är att man inte gör om barnkonventionen till en lag. När man gör det tar man bort det visionära i konventionen, möjligheten att säga att i det samhälle som vi har utvecklat nu behöver vi skärpa lagstiftningen ytterligare. Barnkonventionen får utgöra ett måldokument som hela tiden driver på oss beslutsfattare för att granska vår lagstiftning och tillämpningen och se till att vi hela tiden utvecklar vårt samhälle till gagn för barnen. Jag skulle också, fru talman, vilja passa på att säga att jag tycker att vi tillsammans inte behöver anlägga den mycket ledsna och nedslagna tonen och säga: Nu har Sverige kränkt barnkonventionen igen! Det får oss alla att känna att det här ändå måste vara det värsta land barn kan bo i. Jag tycker att vi kan sträcka på oss ibland och säga: Så bra att vi ägnar en kammardebatt i en sådan här sen timma till att faktiskt fundera över barnens rättsliga ställning och barnkonventionens ställning i vårt land. Så mycket vi ändå kunnat göra och så mycket vi framgent kan göra, och inte bara för barnen i vårt land. Vi kan också använda barnkonventionen som ett måldokument i diskussioner med andra länder, andra regimer och i utformningen av vår utrikespolitik för att hjälpa barn i andra länder när det gäller deras rättigheter. Fru talman! Jag tycker att det är ett utomordentligt förslag att göra den genomlysning som utskottet föreslår. Men jag vill understryka att det genom översynen av översättningen naturligtvis finns en viss risk att man gör det som många påpekar, nämligen att man ser över den väldigt finurliga vinst som vi fick när vi fick skrivningen "för barnets bästa". Jag hoppas att man kan blunda litet för den perfekta översättningen och låter barnkonventionen också fortsättningsvis vara utformad för just barnets bästa.

Fru talman! Farfar och mormor duger är rubriken på ett stycke i motion So206. Det är en mycket viktig fråga som tas upp i den motionen. Det handlar om svårigheterna för far och morföräldrar att vid en fosterhemsplacering få bli fosterföräldrar åt sina egna barnbarn, något som de flesta svenskar tycker och tror är en självklarhet. Det talas också i motionen om att far och morföräldrar diskrimineras och att det borde vara naturligt att nära anhöriga får förtur om inget särskilt hinder föreligger. Det viktiga sociala nätet omnämns också i motionen. För mig och många med mig är detta en stor och viktig fråga. Själv blev jag uppmärksammad på den när det visades ett inslag om det s.k. mormorsupproret i ett TV-program i våras. Jag har sedan ställt en interpellation till socialminister Ingela Thalén. Hon håller med om att familjens och släktens betydelse för barnen måste få ett större utrymme i det sociala arbetet med barn som far illa. Socialministern sade också att det är viktigt att far och morföräldrar och andra för barnen viktiga personer engageras på ett mycket tidigt stadium av utredningsarbetet, dvs. redan under utredningen om barnens förhållanden och när bedömningen av lämpliga stödåtgärder skall göras. Socialministern sade även att "far och morföräldrar måste finnas med i utredningen och erbjudas möjligheter att presentera sina synpunkter och sina möjligheter att hjälpa barnet och dess familj när föräldrarna så önskar". Socialministerns uttalanden vid interpellationsdebatten väckte hopp för många av dem som kommit i kläm när barn placerats i fosterhem. Det gäller såväl svenska familjer som invandrarfamiljer. Nu finns det långt framskridna planer för att man i slutet av nästa år skall komma i gång med familjerådslag på prov i ett antal kommuner. Familjerådet kommer att ge familjen mycket stora möjligheter att själv utforma en behandlingsplan för ett barn som av någon anledning hamnar i en krissituation. Det är bara att hoppas att de socialtjänstemän som skall godkänna den av släkten föreslagna behandlingsplanen även förändrar sin syn på far och morföräldrar, så att de inte diskrimineras på samma sätt som nu sker i många kommuner. När det nu genomförs förändringar inom socialvården borde man även göra en revision av de ärenden där det i dag finns en tvist mellan socialtjänsten och den förälder eller släkting som vill ha vårdnaden av ett fosterhemsplacerat barn. Detta är speciellt viktigt, eftersom man i vissa socialförvaltningar arbetar efter ett tänkande som i vissa fall kallas för 70 talsmodellen, en modell där far och morföräldrar eller andra släktingar inte var intressanta vid placering av barn. Ju mer information jag har fått och skaffat mig när det gäller fosterhemsplaceringar, desto större har den här frågan blivit för mig. Jag har besökt några socialkontor och diskuterat frågan, och jag har träffat ett par ungdomar som levt i fosterhem. Jag har också träffat en invandrarfamilj som drabbats av den svenska modellen för fosterhemsplacering. Den familjen far väldigt illa. Jag har även fått ett antal brev och telefonsamtal som handlar om just fosterhemsplaceringar. Jag har fått en skrämmande bild av hur en del fosterhemsplaceringar går till och hur en del barn isoleras från sina släktingar. För alla som kommit i kläm och far illa i dagen system är en väntan på en utvärdering av det nya system som skall införas på prov under slutet av nästa år i det närmaste outhärdligt lång. Med tanke på det uttalanden som socialministern gjorde vid besvarandet av min interpellation när det gäller fosterhemsplaceringar borde socialutskottet ha tillstyrkt yrkande 4 i motionen So206 samt uppmanat regeringen att skyndsamt komma med ett förslag till förändringar. Jag yrkar därmed bifall till reservation 3. När det sedan gäller reservation 2 om föräldrautbildning ställer jag mig bakom den. Vidare ställer jag mig bakom reservation 7 om barnvårdarorganisationen.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna har under lång tid varit pådrivande för ett väl utbyggt ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vår utgångspunkt har varit - och är - att staten skall underlätta för föräldrarna att ta ansvar för barnen. Två av de viktigaste stödformerna är de allmänna barnbidragen och föräldraförsäkringen. När utskottet behandlade frågan om sänkningen av barnbidraget och flerbarnstillägget beslutade utskottsmajoriteten att inte förorda en sänkning av flerbarnstillägget, utan i stället skulle det avskaffas på sikt genom att flerbarnstillägg inte skulle lämnas till nytillkommande barn från den 1 januari 1996. Detta såväl sänkningen av barnbidraget motsatte sig Folkpartiet. I dag behandlar vi regeringens förslag med anledning av vad utskottsmajoriteten hade uttalat. Vår inställning är densamma. Vi säger nej. Barnfamiljerna har drabbats av många besparingar, och vi vill på nytt betona att de fördelningspolitiska studier som utförts under senare tid visar att barnfamiljerna - särskilt de som har tre eller fler barn - har haft en sämre ekonomisk utveckling än genomsnittet. Undersökningar visar att de riktigt stora familjerna redan med gällande flerbarnstilläggssystem i högre grad än familjer med färre barn är beroende av socialbidrag. Folkpartiet liberalerna motsätter sig avskaffandet av flerbarnstilläggen, eftersom dessa behövs och har en god fördelningspolitisk träffsäkerhet. Slopas flerbarnstillägget innebär det ett ökat socialbidragsberoende för de stora familjerna och ökade kostnader för kommunerna. Fru talman! Det kan te sig egendomligt för många föräldrar att flerbarnsfamiljer under lång tid kommer att få helt olika bidragsbelopp beroende på när barnen är födda. Den aktuella besparingen kommer att få fullt genomslag först efter ca 15 år. Folkpartiet liberalerna har slagit vakt om och byggt ut det generella ekonomiska stödet till barnfamiljerna som i praktiken syftar till att bygga in hänsyn till barnfamiljernas försörjningsbörda i skattesystemet. Avslutningsvis måste jag konstatera att socialdemokraterna som har delat vår åsikt nu är på väg att helt ompröva sin tidigare uppfattning. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr

Fru talman! Nativiteten sjunker i Europa. I Tyskland, Frankrike och Holland har nativiteten varit sjunkande under en lång period. Vad gäller Tyskland är statistiken uppdelad på öst och väst. Intressant att notera är att nativiteten sjönk drastiskt i Östtyskland när muren hade fallit. Med det är det inte sagt att muren skall byggas upp igen eller att jag inte tycker att det var att den föll. Häromdagen kunde vi läsa att läget är katastrofalt även i Danmark. De danska kvinnorna föder i genomsnitt bara 1,7 barn, vilket innebär att danskarna inte kan reproducera sig själva. Födelsetalet i Sverige sjunker också. De svenska kvinnorna har haft rekord i barnafödande. Men under de senaste åren har nativiteten sjunkit och är nu under 2,0, närmare bestämt 1,8. "Om man anser att arbetsstyrkans storlek och tillväxt är en väsentlig del av grunden för en välfärdsstat, måste man redan nu uppmana arbetsmarknaden att öppna sig mycket mer för medarbetare av annan bakgrund än den traditionellt danska." Så säger den forskare som genomfört studien om nativiteten i Danmark. Det instämmer jag i, men jag skulle vilja lägga till ytterligare en sak, nämligen familjepolitikens betydelse för nativiteten. Den svenska familjepolitiken har haft stor betydelse för kvinnors möjlighet att kombinera skötseln av små barn och förvärvsarbete. Det är en bra familjepolitik som är orsaken till att kvinnor i Sverige föder barn, till att nativiteten i Sverige legat förhållandevis högt. I jämförelse med t.ex. Tyskland har över 80 % av kvinnor i chefsposition familj medan av tyska kvinnor i chefsposition det bara är 30 % som har familj. En sänkning av barnbidraget eller slopandet av flerbarnstillägget är förstås inte hela orsaken till att nativiteten sjunker i Sverige. Det är ett koppel av anledningar som gör att svenska kvinnor avstår från att föda barn. Anledningar som sammantaget kallas för familjepolitik. Vi har hittills haft för många negativa förändringar av familjepolitiken under den här perioden. Jag vill göra en liten tillbakablick vad gäller nativiteten och familjepolitiken. På 30-talet hade Sverige en nativitetskris. Gunnar och Alvar Myrdal skrev sin bok Kris i befolkningsfrågan. Boken ledde fram till en ny socialpolitik där man kopplade ihop kvinnooch modersrollen - ett sammankopplande som gjorde att kvinnornas kamp för ekonomiskt oberoende avstannade. Mot slutet av 30-talet började därför nativiteten att stiga igen, vilket den gjorde fram till mitten av 40-talet då en ny snabb minskning skedde. I början av 50-talet hade vi en bottennotering. För att vända trenden skapade man ett nytt kvinnoideal med högklackade skor och korsett. Idealbilden vid den här tiden var mannen som ensam familjeförsörjare. Samtidigt infördes barnbidraget. Närmare bestämt ägde debatten rum i kammaren 1947. Samtidigt med ett minskat behov av arbetskraft och nativitetskris återupptäcktes barndomen. Man underströk hur viktig kvinnans roll som moder var, hur viktiga de första åren i barnens liv var och därmed också hur viktigt det var att kvinnan stannade i hemmet och skötte barnen. Men i slutet av 50-talet fick vi en konjunkturväxling, vilket medförde att industrin skrek efter arbetskraft. I stället för att importera all arbetskraft bestämde man sig för att "frige kvinnan villkorligt, som Eva Moberg uttryckte det. Kvinnorna utgjorde också reservarbetskraften. Men av de kvinnor som nu skulle ut på arbetsmarknaden var många småbarnsmödrar, och då hade man ställt till det för sig. Genom att man tidigare hade hävdat vikten av att små barn sköttes i hemmet uppstod en konflikt. Den löstes genom att framhålla att fostran av barn var så pass viktig att den måste skötas av utbildade personer, dvs. av kvinnor och under särskilda former. Detta var även samhällsekonomiskt lönsamt, eftersom kvinnor även då hade lägre löner än män. Men tack vare familjepolitiken var det ekonomiskt möjligt för kvinnor att gå ut i förvärvsarbete. Fru talman! Detta var litet historik för att belysa familjepolitikens betydelse för nativiteten. Barnbidraget är en del av den. Även jämställdhetspolitiken är starkt förknippad med familjepolitiken. Och vad har vi för politik på det området i dag? Jo, vi har fått en politik där kvinnor återigen är beroende av den enskilde mannen. Ensamstående kvinnors möjlighet att klara sig försämras kraftigt. Vi får förslag om skattesubventionerade hembiträden enligt dansk modell. Jag trodde att den danska modellen skulle avskräcka med tanke på nativiteten. När barnbidraget infördes var syftet att det skulle bidra till en utjämning mellan de som har barn och de som inte har barn. Anledningen till att det inte beskattades var att man via höga förmögenhetsskatter skulle jämna ut skillnaderna mellan klasserna. Socialdemokraterna har tillsammans med Moderaterna sänkt bidraget från 750 kronor till 640 kronor per barn och månad. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Nu skall man även sänka det förlängda barnbidraget, och Vänsterpartiet reserverar sig även mot det beslutet. Steg för steg pressas kvinnors rätt att bli betraktade som enskilda individer tillbaka. Steg för steg pressas lågavlönade kvinnor med barn tillbaka. Fru talman! Samtidigt som det förlängda barnbidraget sänktes ändrades också en del lagar vad gäller barnbidraget. I somras ställde jag en fråga till statsrådet Hedborg om varför alla barn i Sverige inte får barnbidrag. Barn som är placerade i enskilda hem har, enligt 25 § i socialtjänstlagen, inte rätt till barnbidrag. Anna Hedborg ansåg i likhet med mig att detta var otillfredsställande och lovade att påbörja ett arbete för att snarast åstadkomma en förändring i lagtexten. Nu ser jag till min förvåning att denna ändring inte finns med. Det är tydligen enklare att ändra lagar så att man försämrar barnbidrag än att ändra lagar så att det blir fråga om ett i sann mening generellt barnbidrag. Fru talman! Så över till flerbarnstilläggen. Vänsterpartiet har inte reserverat sig mot förslaget om utfasning av flerbarnstillägget. Men vi hade hellre sett att det generella barnbidraget hade funnits kvar på nuvarande nivå, så att utfasningen hade skett på det sättet. Vi hade också gärna sett en höjning av bostadsbidragen för barnfamiljerna. Men nu är det som det är. I förslaget som Vänsterpartiet har ställt sig bakom föreslås att de som i dag har flerbarnstillägg får behålla dem medan de som föder sitt tredje barn den 1 januari 1996 blir utan flerbarnstillägg. Detta gjordes för att de som planerade att skaffa ett tredje barn skulle få en chans att ändra sig om de ville och att planera sin ekonomi utifrån de nya förhållandena. Min kommentar och undran gäller datumet den 1 januari 1996. För att erhålla flerbarnstillägg skall man föda sitt tredje barn den 31 december, dvs. på nyårsafton. Förutsättningen är då att kvinnan har blivit befruktad den 24 mars. 10 % av alla kvinnor går dessutom över tiden. Debatten om flerbarnstilläggets utfasning skedde i kammaren den 27 april i år. Det innebär att de som blivit gravida före den 27 april, plus minus två veckor, inte haft en rimlig chans att planera vare sig graviditeten eller ekonomin. Vad gäller att skjuta fram utbetalningen av barnbidraget ändrade statsrådet Hedborg startdatum från januari till mars 1996 för att familjerna skulle kunna bereda sig ekonomiskt. Jag anser att Anna Hedborg borde göra likadant vad gäller utfasningen av flerbarnstilläggen. Utfasningen av flerbarnstillägget borde därför senareläggas åtminstone en månad, plus 14 Med åtta kvinnor i socialutskottet måste det ses som ett olycksfall i arbetet att inte någon tänkt på hur länge en graviditet varar. Jag vädjar därför till Anna Hedborg och till de kvinnor som sitter i socialutskottet att skjuta fram datumet så att även de kvinnor som blivit gravida före den 27 april kan få flerbarnstillägg. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 4, mom. 5.

Fru talman! Även vi i Miljöpartiet är, som ni vet, väl medvetna om att vi måste föra en stram ekonomisk politik för att få bukt med det oacceptabla budgetunderskottet. Men det måste ske på ett sätt så att ekonomiskt svaga grupper skyddas. I dag har en alltför stor del av svenska folket en sådan ekonomi att de inte kan leva på vad de har. Vissa källor säger att det är 9 %. En något större grupp, 14 %, har en ekonomi helt utan marginaler. Jag har även hört uppgifter om att siffrorna är högre och att vi redan nu är inne i det s.k. tvåtredjedelssamhället. I vilket fall som helst finns det många småbarnsfamiljer som drabbas av nedskärningarna av barnbidraget. Det är familjer som även drabbas av nedskärningar inom skola och barnomsorg. De drabbas även av minskade ersättningar inom socialförsäkringssystemet och av höjningar av olika avgifter. t.ex. för vård och medicin. När nu samhället måste göra åtstramningar får det inte drabba de i samhället som har den svagaste ekonomin. Därför föreslår Miljöpartiet en modell som skall skydda dessa grupper, det s.k. brutna taket i socialförsäkringarna. Det är ett förslag som ger högre skydd för de lågavlönade. När det gäller barnbidraget har vi också en modell som gynnar de lågavlönade. Förslaget innebär en höjning av barnbidraget till 1 000 kronor per barn och månad samtidigt som det görs skattepliktigt. Detsamma bör gälla det förlängda barnbidraget. Även flerbarnstillägget bör höjas och göras skattepliktigt. Jag är övertygad om att vi måste pröva nya modeller för att skydda de lågavlönade och övriga grupper som i dag lever på de ekonomiska marginalerna och därunder. Annars får vi ett samhälle som ingen av oss vill ha, nämligen ett tvåtredjedelssamhälle där allt fler måste söka kommunalt socialbidrag för att kunna överleva. Även om vi nu inte får gensvar för våra idéer om att höja barnbidraget för att skydda ekonomiskt utsatta grupper, hoppas jag att vi sått ett frö som kommer att gro och växa. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Ingen i denna kammare är väl ovetande om att vårt land befinner sig i en svår ekonomisk situation. Det är något som vi alla som vill ta ett reellt ansvar måste acceptera. Vad vi som politiska företrädare kan göra är att prioritera hur resurserna skall användas. Genom den prioritering vi gör visar vi också ofta vilken etik vi står för. Vi kristdemokrater anser att de familjer som har de lägsta inkomsterna bör skyddas när man inför besparingar. För många familjer är barnbidraget helt avgörande för ekonomin. En självklar princip bör vara att ingen familj skall behöva begära socialbidrag enbart av det skälet att man har barn. Därför föreslår vi annorlunda besparingar inom familjepolitikens område än vad regeringen gör. Det är svårt och det är tufft att som kristdemokrat behöva säga att vi även här behöver spara. Men eftersom vi skall ta ett ekonomiskt ansvar måste vi vara med. Det generella barnbidraget anser vi att vi kan minska med 150 kr och i stället föra över den delen till det icke barnrelaterade bostadsbidrag som finns i dag, just av det skälet att vi skall ge de familjer som har den sämsta ekonomin en möjlighet. Jag blev litet förbluffad när jag hörde Ulla Hoffmann prata om att barnbidraget bara var till för föräldrarna. Jag tycker inte att vi skall glömma den punkt vi nyss har behandlat, nämligen att det är barnen som är utgångspunkten. Därför tycker jag att det är viktigt att vi även har med det här. När det gäller flerbarnstillägget ställer inte vi kristdemokrater upp på regeringens och majoritetens förslag. När det gäller de nio månader som Ulla Hoffmann nämnde vet nog alla kvinnor i socialutskottet att man går nio månader, eller 40 veckor, för att få ett barn. Men jag tycker att de partier som föreslår en förlängning får stå för det. Vi kristdemokrater accepterar det inte. Jag vet att det var i mars månad regeringen aviserade att man skulle ta bort flerbarnstillägget, och jag tycker att det är en konstig politik, måste jag säga. Den blir litet hård och litet ekonomistyrd. Jag kan bara konstatera, fru talman, att i Socialdemokraternas Sverige drabbas barnfamiljerna hårt. Det blir barnen som drabbas. Det blir en föräldraförsäkring på 75 %, flerbarnstillägget tas bort, barnbidragen sänks. Jag tror inte att det var det som väljarna hade förväntat sig. Därför, fru talman, skall jag yrka bifall till den kristdemokratiska reservationen nr 2. Tack.
Fru talman! Det är inte första gången som Chatrine Pålsson inte riktigt lyssnar på det jag säger. Jag vet inte vad det beror på. Jag talade faktiskt om, och det kommer att stå att läsa i protokollet i morgon, att barnbidraget kom till för att utjämna skillnaderna mellan de familjer som har barn och de som inte har barn. Barnbidraget har jag fått lära mig av våra pensionärer var till för att de som var fattiga skulle kunna klara sig, så att de skulle slippa gå till fattigvården, som de upplevde som mycket förnedrande. Chatrine Pålsson ironiserade litet grand över flerbarnstillägget och de nio månaderna eller 40 veckorna. Och hon erinrar sig att förslaget aviserades i mars. Men det var faktiskt en grupp som arbetade med detta, så det fanns inget förslag klart då. Diskussionen i kammaren hölls den 27 april. Kds, som vill avslå regeringens förslag om nya flerbarnstillägg, borde faktiskt ta chansen att förlänga utfasningstiden så att ytterligare familjer skulle kunna få flerbarnstillägg.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ulla Hoffmann i sitt inlägg pratade om kvinnor som är utsatta och det ena med det andra. Det var inte barnperspektivet som Ulla Hoffmann talade om. När det gäller niomånadersironiseringen var det Ulla Hoffmann själv som tog upp frågan och vädjade till oss i socialutskottet att vi skulle öka vår kunskap om hur länge man var gravid. Då talade jag om för Ulla Hoffmann att det visste vi, men att jag tyckte att Ulla Hoffmann och de partier som företräder den här linjen kan diskutera och eventuellt föreslå en förlängning. Vi kristdemokrater tycker att det skall bli en förlängning enligt den skiss som finns presenterad i reservation nr 2.
Fru talman! Återigen, jag diskuterade familjepolitiken utifrån ett kvinnoperspektiv. Jag diskuterade familjepolitikens betydelse för kvinnors frigörelse, inte någonting annat. Jag hävdade inte att barnbidraget var den bidragande orsaken. Det går återigen att läsa i protokollet i morgon. Däremot sade jag att för de lågavlönade kvinnorna, de ensamstående lågavlönade mödrarna, spelar det roll om barnbidraget är på 750 kr eller på 640 kr.
Fru talman! Men det måste väl ändå vara barnen som skall stå i fokus när vi pratar om familjepolitik och om barnbidrag och inte kvinnans frigörelse. Frigörelse får ju kvinnan om hon får vara med och bestämma hur hon vill ha det i familjen. Det är etiskt grundläggande skilda synsätt som Ulla Hoffmann och jag har när det gäller synen på familjen. Vi kristdemokrater tycker att barnen skall vara i centrum och att familjen skall få bestämma hur man vill ordna sin barnomsorg. Men Ulla Hoffmann talar om kvinnans frigörelse, och där gäller alltså inte att få vara förälder som man vill, utan det gäller någonting helt annat. Det är det som är den avsevärda skillnaden mellan oss.
Fru talman! I morgon skall vi fatta beslut enligt socialutskottets betänkande 1995/96:SoU6 Barnbidrag m.m. I betänkandet tillstyrker utskottet förslaget att sänka det förlängda barnbidraget till samma belopp som det allmänna barnbidraget, 640 kr per barn och månad, och att på sikt avskaffa flerbarnstilläggen genom att inga nya flerbarnstillägg beviljas efter utgången av år 1995. Utskottet tillstyrker också förslag till övergångsregler för avskaffandet av flerbarnstillägget. Som en konsekvens av de nödvändiga besparingar som staten tvingats göra beslöt riksdagen i april i år att sänka barnbidraget med 110 kr i månaden. Motsvarande sänkning av det förlängda barnbidraget innefattades inte i beslutet. Samma regler för barnbidraget och det förlängda barnbidraget föreslås nu att gälla. Vid samma tillfälle föreslog utskottet att flerbarnstillägget skulle avskaffas. För att inte de barnfamiljer som i dag erhåller tillägget skulle drabbas för hårt, föreslogs att flerbarnstillägget skulle växa bort. En successiv utfasning sker genom att inga nya flerbarnstillägg utgår för barn födda efter den 30 december 1995. Fru talman! Barnbidraget är en viktig del i det generella välfärdssystemet. Barnbidraget är lätt att administrera och innebär ingen sortering och inget utpekande. Barnbidraget är ett stöd till alla barn på lika villkor. Barnbidraget är en av pelarna i den socialdemokratiska familjepolitiken, som också består av föräldraförsäkringen och en väl utbyggd barnomsorg. På grund härav är vi trots sänkningen måna om att bibehålla den generella karaktären av barnbidraget. Det är inte med glädje som vi bidrar till att göra förändringar i familjestöden. Men alla grupper i samhället måste vara med och dela på de bördor som den stora statsskulden har lagt på oss. Möjligheterna att kunna erbjuda den kommande generationen en trygg framtid är avhängigt av hur vi nu kan förmå att klara av våra enorma skulder.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

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Marianne Jönsson med anledning av hennes anförande. Hon sade att alla grupper skall vara med och betala, och det tycker jag också. Men jag skulle vilja fråga Marianne Jönsson: Har inte just barnfamiljerna under det senaste dryga året varit utsatta för större neddragningar än alla andra grupper i samhället?
Fru talman! De besparingar som är gjorda på transfereringarna har varit mycket svåra. Men de har varit nödvändiga för att kunna förbättra ekonomin och för att kunna förbättra framtiden för den kommande generationen.
Fru talman! Jag konstaterar att Socialdemokraterna anser att det fortfarande finns marginaler hos barnfamiljerna. Vi har sett en annan väg att komma till rätta med ekonomin, och vi har i våra ekonomiska motioner föreslagit andra besparingar, som inte drabbar barnfamiljerna.

Fru talman! Vi moderater har tidigare ställt oss bakom en sänkning av barnbidragen. Vi ville t.o.m. spara ännu mer, och vi föreslog vid det tillfället en större sänkning. Detta gjorde vi på grund av det utomordentligt allvarliga ekonomiska läget i Sverige och för att begränsa de offentliga utgifterna. Sänkningen skall också ses som en åtgärd i ett kortare perspektiv. I det betänkande som vi i dag behandlar föreslår utskottet en del korrigeringar i anledning av tidigare beslut. Egentligen rör det sig bara om redaktionella ändringar i själva lagtexten. Vi opponerar oss inte mot det utan ställer oss bakom de förslagen. Fru talman! I längden är emellertid ingrepp av det här slaget i befintliga bidragssystem ohållbara. Det är inte i första hand en sänkning av befintligt barnbidrag som barnfamiljerna behöver, utan det man behöver är ett nytt familjepolitiskt stöd, anpassat till den moderna familjen och till de behov som finns i dag och även framdeles. Vi måste bli framsynta, och vi måste också ha modet att ifrågasätta nuvarande bidragssystem, att inte bli vid det gamla utan blicka framåt. Vi moderater är beredda att förutsättningslöst delta i ett arbete med att reformera familjepolitiken så att den på ett bättre sätt motsvarar de behov som barnfamiljer i dag har. Ingen skulle vara mer glad än jag om vi kunde få en bred uppslutning i riksdagen i den här frågan. Jag är, fru talman, övertygad om att det här är bråttom. Familjepolitik handlar om hur ansvaret skall fördelas mellan den enskilde, familjen, staten och marknaderna. För oss moderater är det självklart att det i de allra flesta fall är familjen som skall ha huvudansvaret för barnen. För att det ansvaret skall kunna öka måste familjen också ges rimliga ekonomiska villkor så att man kan ta det här ansvaret. Ett ökat ansvar för familjen innebär emellertid inte - och jag vill verkligen poängtera det - och skall inte förväxlas med att vissa uppgifter med automatik skall utföras av någon familjemedlem. Det ökade ansvaret innebär snarare att familjerna skall få en ökad valfrihet. Den svenska familjepolitiken i dag är i stora drag uppbyggd av tre delar: föräldraförsäkring, offentlig barnomsorg och skattefria utfyllnadsbidrag som barnbidrag, bostadsbidrag och bidragsförskott. Utgiftsmässigt är de här tre delarna ungefär lika stora. Man kan säga att politiken vilar på tre ben: den kollektiva utformningen, den offentliga styrningen och den individuella förmånen. Det är bara att konstatera att det inte finns någon större valfrihet, och finns det inte valfrihet kan familjen inte heller öka sitt ansvarstagande, eftersom en så stor del av de gemensamma resurserna är uppbundna i offentliga system. Men, fru talman, den allvarligaste ekonomiska invändningen mot den nuvarande familjepolitiken ligger i den starka styrning som har både en ideologisk och en ekonomisk dimension. Den ideologiska dimensionen handlar om att ett demokratiskt och fritt samhälle enligt min mening skall verka för att individen kan träffa sina egna val så långt detta är möjligt. Den svenska modeller fungerar emellertid inte så. Tvärtom - den premierar ett visst beteende och bestraffar ett annat. Den ekonomiska dimensionen ligger i den starka styrningen, som gör politiken kostnadsineffektiv. De direkta utgifterna för familjepolitiken uppgår för närvarande årligen till ca 75 miljarder kronor, och det motsvarar ett engångsbelopp på ca 700 000 kr per nyfött barn. Låt mig ge ett exempel. En tvåbarnsmamma skulle kunna omvandla nuvarande utgifter på dagis, fritids, barnbidrag, föräldraförsäkring, bostadsbidrag, etc. till ett engångsbelopp på 1,5 miljoner kronor. Bara räntan på det beloppet ligger på 150 000 kr om året. Det kan man klara sig ganska hyggligt på, under förutsättning att det inte är beskattat. Det finns alltså betydande ekonomiska resurser i nuvarande system, men det är inte träffsäkert, det är inte heller rättvist, det missgynnar kvinnor och begränsar människors möjlighet att ta ett eget ansvar. Det är min bestämda uppfattning att det inte är pengar som saknas, utan det väsentliga är systemets bristande träffsäkerhet. Fru talman! Därför är det viktigt att vi får en ny, modern familjepolitik. Låt oss få till stånd en kraftsamling för detta. Då slipper vi brandkårsutryckningar. Då slipper vi schackra med nivåer i nuvarande system, som faktiskt betyder en hel del för människor som i dag lever på marginalen, mycket på grund av arbetslösheten. Vi moderater vill ha ett familjepolitiskt stöd som underlättar för föräldrar att ta ett ansvar för sina barn, som ger oss rätt att välja hur vi organiserar våra liv och som också motsvarar ett modernt samhälles krav på flexibilitet. Det är det som skapar en äkta trygghet.

Fru talman! Centerpartiets modell för ekonomiskt stöd till barnfamiljerna ser helt annorlunda ut än dagens system med barnbidrag och föräldrapenning. Vi förordar i stället en sammanslagning av de två stöden till ett barnkonto lika för alla barn från noll till sex års ålder. Det är nämligen barnen som skall vara utgångspunkten och inte föräldrarna och deras inkomster. Barnkontot skall vara beskattat. Det skall garantera en grundnivå varje månad under hela förskoletiden. Överstigande belopp får föräldrarna disponera fritt under den tid och på det sätt som passar familjens behov bäst. Det innebär att de som vill under ett av åren kan ta ut motsvarande nuvarande föräldrapenning. Dagens socialförsäkringssystem, som bygger på inkomstbortfallsprincipen, är allt annat än rättvist. Föräldraförsäkringen ger, jämfört med vad låginkomsttagaren får, höginkomsttagaren upp till tio gånger högre ersättning per dag för omsorgen om sina barn. Detta drabbar alldeles särskilt de många ensamstående mammor som oftast är deltidsarbetande och lågavlönade. Andelen ensamstående kvinnor med barn som är beroende av socialbidrag har ju också stigit från en fjärdedel på 60-talet till nästan hälften i dag. Centerpartiets system med barnkonto skapar rättvisa, då alla barn blir lika mycket värda, och den ensamstående, lågavlönade mamman erhåller samma ersättning som den högavlönade föräldern. Barnkontot ökar genom sin flexibilitet familjernas valfrihet och möjligheter att planera utifrån egna önskemål och förutsättningar. Det kan skapa större förutsättningar för föräldrarna att ha tid och ork med barnen. Det ständigt föränderliga samhället, den höga arbetslösheten, ekonomiska åtstramningar, den stressade vardag som uppstår då arbete, hem och familj skall hinnas med - allt detta sammantaget medför stora påfrestningar på barnfamiljerna. Det blir därför viktigare och viktigare att familjestödet utformas för att följa med sin tid och inte förhindrar möjligheterna att tillgodose olika behov. Statens system skall inte styra familjernas liv, utan familjerna skall styra användningen av systemet. Det är de här möjligheterna som finns inbyggda i Centerpartiets system, med sammanslagning av barnbidrag och föräldrapenning till ett barnkonto. Tyvärr har vi inte fått stöd för vår modell. Men det är det här, fru talman, som är bakgrunden till att vi har accepterat besparingsförslagen i betänkandet och att vi har ett särskilt yttrande.

Fru talman! De förslag till ändringar i smittskyddslagen som nu läggs fram finner vi moderater i stort sett vara väl avvägda mellan å ena sidan individens rätt till integritet och å andra sidan samhällets möjligheter att begränsa spridningen av samhällsfarliga och smittsamma sjukdomar. Under nu snart två generationer har vi nästan glömt bort vilken fasa sådana sjukdomar spritt och vilka fara de utgjort mot samhällets överlevnad. De senaste åren har åter visat att farorna inte är övervunna. Det finns tecken som tyder på att det lugn vi har haft bara är tillfälligt. Det är därför mycket viktigt att frågan om smittskydd och smittskyddslagstiftning alltid hålls aktuell, att metoderna utvärderas, omprövas, förnyas och att den alltid lika känsliga avvägningen mellan allmänintresset och den enskilde individens intresse ständigt prövas. Det är därför glädjande att utskottet skriver mycket starkt då det gäller en bred utvärdering av all lagstiftning som berör detta område samt andra insatser som t.ex. smittspårning för att begränsa spridningen av dessa sjukdomar och att man särskilt utvärderar det hiv-preventiva åtgärderna och den rättsliga regleringen av dessa. I samband med den översyn och utvärdering av smittskyddslagen som skall ske bör givetvis också regleringen av provtagningsverksamheten beaktas. Det kan t.ex., som sägs i motion 1994/95:So405, vara väsentligt att kunna följa hiv-epidemins utbredning genom screeningprovtagning. Det är också bra att utskottet betonar vikten av fortsatt forskning rörande hiv/aids. Att kunna framställa ett vaccin mot hiv och kunna behandla aids är mål vi inte får släppa ur sikte hur svårt det ändå tycks vara. Fru talman! Moderaterna liksom Folkpartiet anser att en rimlig avvägning mellan samhällsintresset och individens rätt till integritet, som jag tidigare berörde, innebär att rapportering av samhällsfarliga sjukdomar åtföljs av uppgifter om den smittades identitet men inte, som majoriteten föreslår, att anmälningspliktiga men ur samhällssynpunkt mindre farliga sjukdomar gör det, annat än då något mycket speciellt skäl föreligger. Befinns det vara av stor vikt att en rapport om en speciell anmälningspliktig sjukdom alltid åtföljs av en identifiering av bäraren bör sjukdomen omklassificeras till samhällsfarlig. Information och råd vad gäller anmälningspliktiga sjukdomar är, i första hand, en angelägenhet för patienten och den läkare han har valt och inte för smittskyddsläkaren. Fru talman! Inom landstingets hälso och sjukvård är både undersökning och behandling av en samhällsfarlig sjukdom gratis för patienten medan det endast är undersökningen som är gratis om patienten väljer en privat läkare. Jag menar att detta är orimligt. Friheten att välja en vårdgivare man har förtroende för är särskilt viktigt i sådana fall. Hit hör bl.a. de sexuellt överförbara sjukdomarna och hiv. Det är dessutom långt ifrån konkurrensneutralt att gynna verksamhet bedriven av en huvudman på ett sådant sätt. Självklart skall undersökning, vård och behandling vid samhällsfarlig sjukdom vara fri oavsett vilken läkare patienten väljer. Det är patientens sak. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Fru talman! Enligt min mening är det lika självklart att den vård som man tyvärr ibland måste ge med tvång i form av tvångsisolering också skall kunna ges av olika huvudmän. Det väsentliga är att den sker på ett sjukhus som uppfyller krav på ett gott medicinskt och psykosocialt omhändertagande av den tvångsisolerade. Men det finns inget bärande skäl att ge företräde för någon enskild huvudman och att stärka landstingen genom att på ett konkurrenssnedvridande sätt alltid ge dem företräde. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom våra reservationerna 4 och 7 i detta ärende. Men för tids vinnande avstår jag här från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Regeringen föreslår vissa ändringar i smittskyddslagen av vilka flertalet är av teknisk natur och några av mer principiell art. Vi hade väntat oss att propositionen skulle innehållit en utvärdering av smittskyddslagens tillämpning på hiv och erfarenheterna av tvångsvård. Europarådets tortyrkommitté har ju redan 1992 gjort påtalanden om den svenska smittskyddslagen. Sverige har som enda medlemsland i Europarådet inte undertecknat rådets rekommendation om hivsmittades rättigheter. Inte heller står den svenska smittskyddslagen i samklang med WHO:s rekommendationer om hiv och aids, som bygger på frivillighet och respekt för den enskilde. Det är av största vikt att få kunskap om tvångsvård verkligen bidrar till minskad smittspridning eller om lagstiftningen motverkar sitt syfte. Vi har från Folkpartiet liberalerna hemställt om att den parlamentariskt sammansatta utredning som omnämnts i propositionen tillsätts omgående. Den utredningen är nu på gång, och vår hemställan är därmed tillgodosedd. Vi förutsätter att det nu inte blir något stopp på vägen. Fru talman! För oss liberaler är det viktigt att värna om den enskildes integritet och att identitetsuppgifter inte utlämnas annat än när det är absolut nödvändigt. Det är därför som vi motsätter oss att identiteten utlämnas vid anmälan om anmälningspliktiga sjukdomar. Skälet till att identitetsuppgifter skall lämnas är enligt propositionen att smittskyddsläkaren skall ge råd och information. Vi anser inte att detta skäl har bärkraft. Det är den behandlande läkaren som skall ge sådan information. Enligt vår uppfattning är identitetsuppgifter endast nödvändiga vid spårning av samhällsfarliga sjukdomar. I propositionen föreslås också att regeringen skall besluta vilka andra sjukdomar än de samhällsfarliga som skall vara anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. De skäl som anförs i propositionen anser vi inte övertygande för att ändra gällande regler. Vi anser att riksdagen bör besluta om vilka sjukdomar som skall tas upp på de båda listorna: den över samhällsfarliga, och den över anmälningspliktiga. Om det skulle uppstå ett brådskande läge kan man förfara som i dag, nämligen att regeringen på bemyndigande fattar ett sådant beslut. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3

Fru talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 1 avseende mom. 1. Vi anser att försvaret mot smittsamma sjukdomar är starkt i Sverige. Vi skall slå vakt om och vara stolta över att vi har ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar och infektioner. I detta fall anser vi att man måste respektera integriteten och individens rätt och att man kanske har tagit i aningen för mycket. Nu är informationen så pass utbredd om dessa sjukdomar att vi skulle kunna följa Europarådets rekommendation att ta litet större hänsyn till integriteten och därmed föra ut bestämmelser om hiv-infekterade ur smittskyddslagen. Detta är vårt huvudskäl till varför vi vill ta bort dessa bestämmelser från smittskyddslagen. Jag skall inte plädera längre för det, utan jag hänvisar till vår reservation.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet välkomnar den föreslagna brett upplagda utvärderingen av smittskyddslagen. Vi anser att den är viktig, men det finns några punkter där vi anser att det kan vara värdefullt att göra ytterligare utvärderingar. Det gäller bl.a. sprututbytesverksamheten som tidigare har diskuterats ur narkotikapolitisk synpunkt. Vi anser att den bör utvärderas utifrån smittskyddslagen intentioner. Det gäller lagen om förbud mot s.k. bastuklubbar. Den har nu funnits i så många år att det kan vara värdefullt att göra en utvärdering som klargör om lagen har haft en positiv effekt eller om man i stället har gått miste om den möjlighet som fanns vid klubbarna att bedriva förebyggande arbete genom exempelvis information. Vi tycker att det är viktigt att man använder alla möjligheter som står till buds för att hindra smittspridning av hiv. Jag står bakom reservation 2, men avstår från att begära votering.
Fru talman! Den nu gällande smittskyddslagen trädde, som tidigare har nämnts, i kraft den 1 juli 1989. Någon mer omfattande utvärdering av lagens funktion och effektivitet när det gäller att förhindra att smittsamma sjukdomar får en stor utbredning bland befolkningen har inte gjorts. Detta bör göras efter nu rådande samhällsförhållanden. En parlamentarisk utredning skall tillsättas. Den skall ges ett mycket brett perspektiv. Där skall den faktiska tillämpningen av lagen bli belyst. Både negativa och positiva effekter skall kunna komma fram. Den rättsliga regleringen av åtgärder när det gäller spridningen av hiv skall särskilt övervägas, oavsett om åtgärderna regleras av smittskyddslagen eller i annan lag. Konsekvenserna av tvångsisolering skall belysas samt även det förebyggande arbetet och informationen. Är det så att tvångsisolering bidrar till minskad smittspridning? Vi skall också se över rättssäkerheten för den enskilde osv. Men det som frågan genomgående gäller här är alltså balansen mellan den enskilda individens integritet och rättssäkerhet och samhällets skydd. Det vore önskvärt att lägga ribban så att det som är bra för individen också är bra för samhället. Just därför bör denna debatt ständigt pågå. Fru talman! Sverige har en strängare lagstiftning på det här området än vad Europarådet rekommenderar, och vi har höga ambitioner när det gäller att hindra smittspridning. Den vill vi ha kvar. Men det är också viktigt att känna till att smittskyddslagens bestämmelser om tvångsisolering används först om smittspridning inte kan förhindras på frivillig väg och endast i de fall när en smittad person är en uppenbar smittrisk för det övriga samhället. Dessutom ges tvångsisolerades rättigheter nu en starkare ställning i och med en lagstadgad rätt att leva ett så normalt liv som möjligt. Utskottsmajoriteten vill avvakta utvärderingen innan man tar ställning till eventuella förändringar. Frågan om utvärderingen av sprututbytesförsöken behandlades här av utskottet för ett par veckor sedan. Vi förutsatte då att Socialstyrelsen förstärker sina insatser för att fortlöpande följa försöksverksamheten och utvärdera den. Fru talman! Frågan om det är regering eller riksdag som skall avgöra vilka sjukdomar som skall vara anmälningspliktiga eller om dessa skall vara avidentifierade handlar om balansgången mellan personlig integritet och samhällets skydd, som jag tidigare nämnde. Det handlar om nyttan av snabbheten i smittspårningen kontra individens skydd. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom den här förändringen. Om den skulle visa sig vara ett hot mot den personliga rättssäkerheten måste frågan naturligtvis omprövas. Ständiga utvärderingar är nödvändiga. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Regeringen överlämnar i dag en skrivelse med principiella ställningstaganden inför EU:s regeringskonferens 1996 till riksdagen. Redan tidigare har regeringen presenterat tre målsättningar som står i förgrunden inför konferensen, nämligen: att bana väg för EU:s fortsatta utvidgning till de nya demokratierna i Östeuropa och Centraleuropa och * att verka för en förstärkning av samarbetet på för oss viktiga områden, särskilt när det gäller att främja en hög tillväxt och sysselsättning i Europa och en bättre miljö. Vad är det då som har väglett arbetet med förberedelserna inför regeringskonferensen? Regeringen har valt en aktiv strategi. Det finns de som säger att mindre länder inte kan driva sina egna frågor, utan gör klokast i att reagera på de stora ländernas förslag. Vi avvisar ett sådant synsätt. Regeringen vill i stället offensivt engagera sig för att göra regeringskonferensen till en viktig utvecklingsetapp i EU-samarbetet som banar väg för EU:s utvidgning. Regeringen har konsekvent hävdat att även sakpolitiska frågor bör spela en viktig roll vid konferensen. För detta har vi fått utstå mycket kritik. Jag stod här i kammaren för ungefär ett år sedan och var tämligen ensam om att hävda att regeringskonferensen borde behandla frågor som är av betydelse för människors vardag och som kräver europeiskt samarbete för att kunna lösas, t.ex. arbete och miljö. Regeringen blev beskylld för att inte begripa vad regeringskonferensen skulle handla om. Men denna linje som vi drivit har vunnit gehör också hos många andra regeringar. Detta synsätt finns i den s.k. reflexionsgruppens, förberedelsegruppens, rapport inför regeringskonferensen. Rapporten blev klar i förrgår. Där ägnas stort utrymme åt de frågor som den svenska regeringen anser vara av vikt, såsom sysselsättning, miljö, jämställdhet och öppenhet. Förra gången EU:s medlemsländer samlade sig till en regeringskonferens gjordes mycket omfattande förändringar av samarbetet, som utökades med två nya områden: utrikes och säkerhetspolitiken samt inrikesfrågor och rättsliga frågor. Fem år efter Maastrichtfördraget ställer sig medlemsländerna frågan hur samarbetet på de nya områdena har fungerat. Regeringens syn är att utrikes och säkerhetspolitiken kan bli betydligt effektivare, och arbetet med internationell brottsbekämpning och flykting och invandringspolitiken måste kunna fungera bättre. Jag återkommer till detta senare. För att EU skall kunna uppfylla alla de åtaganden som vi som medlemmar vill krävs det naturligtvis att det formella ramverket med institutioner och regler för samarbetet fungerar. I regeringsskrivelsen har dessa frågor sin givna viktiga plats, och jag vill så här inledningsvis bara understryka att grunden för regeringens ställningstaganden är att slå vakt om de små och medelstora ländernas inflytande. De förslag som har framkommit om att försämra vårt inflytande genom att t.ex. avstå från vår kommissionär kommer att avvisas. Detta är också viktigt i ett utvidgningsperspektiv. Vi kan inte bjuda in de öst och centraleuropeiska länderna och samtidigt säga: Ni är välkomna till oss som nya demokratier, men ni måste vänta tills vi har minskat inflytandet för länder som era. Jag kommer under dagens debatt att mera utförligt redogöra för regeringens syn på dessa frågor. Fru talman! Låt mig så gå in på några av EU:s viktigaste framtidsfrågor. Det råder inom EU och, såvitt jag förstår, här i Sverige enighet om att den höga arbetslösheten är Europas största problem. Att 18 miljoner människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är oacceptabelt och ett enormt slöseri med mänskliga resurser. Arbetslösheten är ett hot mot ekonomisk och social stabilitet och ytterst ett hot mot vårt demokratiska styrelseskick. Regeringen är övertygad om att det inte längre går för ett land att ensamt bedriva en effektiv politik för tillväxt och sysselsättning. Det behövs internationell samverkan. Åtgärder i ett land skall inte motverka utan stödja åtgärder i ett annat. Endast på så vis kan vi utnyttja den samlade europeiska ekonomins potential. En sådan samordning måste ske på europeisk nivå. För att bana väg för en ambitiös och väl samordnad europeisk strategi för tillväxt och sysselsättning vill regeringen införa ett nytt avsnitt om sysselsättningspolitik i fördraget. Ett sådant avsnitt skulle slå fast gemensamma mål, gemensamma procedurer och ett gemensamt åtagande att följa vissa principer för sysselsättningspolitiken. Det skulle vidare läggas fast en starkare samordning än i dag mellan finansministrarna och arbetsmarknadsministrarna. Vi tror också att EU behöver upprätta en särskild sysselsättningskommitté, liksom man i dag har en monetär kommitté. Ändringarna i fördraget skall leda till att övervakningen stärks av såväl medlemsländernas som hela gemenskapens åtgärder för sysselsättning. Förslaget går inte ut på att ändra i de s.k. konvergenskriterierna, som är fastställda i den ekonomiska och monetära unionen. Jag är övertygad om att en ambitiös sysselsättningspolitik både kan och bör komplettera EMU. Det skulle i stället innebära att konvergenskriterierna blir lättare att uppnå. Med en målsättning om att halvera arbetslösheten i EU fram till år 2000, som Delors vitbok varit inne på, kommer vi också att ha förstärkt EU-ländernas budgetar betydligt, sannolikt med i storleksordningen någon procent av BNP. Regeringens förslag har bemötts kallsinnigt från flera håll här hemma. Moderaterna tror fortfarande att med universalmedicinen ökade löneskillnader och försämrad arbetsrätt löser sig detta av sig självt. Men om det nu är så som vi socialdemokrater, en majoritet i Reflexionsgruppen och flera andra hävdar - att det går att skapa fler jobb genom samarbete på EU-nivå och att det behövs ett sådant samarbete för jobbens skull - är detta tydligen också ett hot mot hela Miljöpartiets uppläggning av EU-frågan. Där vill man hellre angripa EU som en organisation där ingenting kan göras än konstruktivt diskutera hur vi skall kunna få fram nya jobb. Regeringens idéer får däremot stöd från många håll i den internationella debatten. Europaparlamentet beslöt så sent som förra veckan att man vill se ett nytt avsnitt om sysselsättning i det nya fördraget. Självklart stödde Socialdemokraterna detta, men det är intressant att också representanten för den konservativa gruppen, EPP, vill ha ett särskilt sysselsättningsavsnitt. Relexionsgruppen, som alltså presenterade sin rapport i förrgår, slår också fast att EU har ett ansvar för att förutsättningar skapas för ökad sysselsättning, och en majoritet av gruppen stöder förslag om att det skall skrivas in i fördraget. En majoritet av gruppens medlemmar understryker behovet av en starkare samordning av den ekonomiska politiken i EU och önskar att fördraget klarare kommer att samordna insatserna för att skapa jobb. Miljöfrågorna spelar en viktig roll inför regeringskonferensen. Sverige tillhör de mest aktiva länderna för att stärka skrivningar om miljön i EU:s fördrag. I skrivelsen säger vi att slutsatserna från Riokonferensen om en hållbar utveckling måste återspeglas tydligare än i dag. Miljömålen bör bli tydligare på vart och ett av EU-samarbetets områden. Exempelvis bör ett miljömål införas för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi anser också att man skall diskutera hur fler beslut på miljöområdet skall kunna fattas med majoritet. I skrivelsen redogör regeringen för insatser för ökad demokrati samt för öppenhet och jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi utvecklar också synen på den nödvändiga utvidgningen till Öst och Centraleuropa. Fru talman! EU:s kanske viktigaste insats har varit att hålla medlemsländerna utanför krig i över fyra decennier. De gamla fienderna Tyskland och Frankrike kunde efter ständiga konflikter slutligen hålla sams, eftersom de knöts samman i ett oupplösligt ekonomiskt och politiskt samarbete. Så lätt vi glömmer detta viktiga! Men nu kräver allt fler att EU inte bara skall ta ansvar för freden mellan medlemsstaterna inom unionen utan också skall kunna göra insatser utanför själva EU; detta särskilt med tanke på det vidriga kriget i f.d. Jugoslavien på näthinnan. Regeringen delar den synen. Vetot är naturligtvis grundbulten i detta sammanhang. I frågor som rör vitala utrikes och säkerhetspolitiska frågor kommer inte Sverige att låta sig röstas ner av en majoritet inom EU. Men man skapar inte politik bara genom en grundbult. För det krävs det verktyg och instrument för att få förmåga att förebygga och tidigt lösa kriser. Vi bör ha en öppen attityd för att kunna diskutera hur EU bättre skall kunna fungera fredsfrämjande. Fru talman! Samarbetet i rättsliga och inrikes frågor fungerar inte bra. Syftet med samarbetet är att få fri rörlighet för personer och trygghet och säkerhet för medborgarna. För att uppnå det ställs stora krav på insatser för att bekämpa internationell brottslighet, och det ställs krav på samarbete i flykting och invandringsfrågor. Men motsättningarna mellan medlemsländerna är stora i fråga om hur man skall gå fram. Enligt regeringens mening skall samarbetet i huvudsak förbli mellanstatligt. Men vi anser att man kan använda EU:s institutioner på ett bättre sätt för att göra samarbetet mera effektivt. I dag står tyvärr stora delar av det samarbetet stilla. Kommissionen bör kunna engageras av medlemsländera för att driva på och lägga fram förslag på olika områden. Så, fru talman, kan vi bidra till ett Europa präglat av demokrati, solidaritet och öppenhet - genom ett EU där engagemanget handlar om människors behov och problem i vardagslivet och som banar väg för deltagande av de nya demokratierna i östra Europa.

Fru talman! Det är bra att regeringen i skrivelsen anger utgångspunkter för EU:s regeringskonferens nästa år. Det är likaledes bra att den inte låser sig i fasta förhandlingspositioner utan mera anger intresseinriktning. Det är t.o.m. bra att skrivelsen kommer så sent. Det gör att motionstiden löper över helgerna fram till slutet av januari, och det ger oss i oppositionen goda möjligheter att motionsvägen redovisa synpunkter. Konferensen kommer ju av allt att döma inte att starta förrän i mars. Min främsta invändning gäller den prioritering som kommer till uttryck i skrivelsen. Den centrala uppgiften för regeringskonferensen har mycket tydligt angetts vara att genomföra de institutionella förändringar som krävs för att förbättra unionens sätt att fungera. Men regeringen lägger huvudvikten vid vissa favoritfrågor på hemmaplan, t.ex. sysselsättning, konsumentpolitik och ungdomsfrågor. Med det ämnesvalet riskerar Socialdemokraterna att marginalisera På sysselsättningsområdet förefaller regeringen eftersträva dels en mellan medlemsstaterna samordnad aktiv konjunkturpolitik i Keynes anda och mera av selektiva arbetsmarknadspolitiska insatser, dels ett särskilt fördragsavsnitt i ämnet. Det här projektet blir mycket svårt att förverkliga. I en tid när alla medlemsländer strävar efter att nedbringa sina budgetunderskott i syfte att uppfylla konvergenskraven för EMU är det inte läge för en gemensam efterfrågestimulerande underbalansering av finanspolitiken. Det står också alltmera klart för vår omvärld att AMS-politik i svensk tappning inte har varit särskilt framgångsrik för att skapa nya riktiga jobb. Just därför att sådana framkommer genom en ekonomisk politik som eftersträvar prisstabilitet och tillväxt blir kampen mot arbetslösheten ett viktigt mål för EU:s ekonomisk-politiska riktlinjer snarare än ett politikområde som lever ett eget liv för sig och som därmed motiverar ett eget fördragsavsnitt. Den i särklass viktigaste frågan vid IGC 96 blir i stället EU:s utvidgning till nya medlemsländer i öster och söder. I de tidigare kommuniststyrda staterna i Central och Östeuropa är entusiasmen stor för medlemskap i EU. Liksom tidigare Spanien, Portugal och Grekland ser dessa länder EU som ett verkningsfullt vaccin mot återfall i diktatur. De nuvarande medlemsstaterna får inte visa de här nya ansökarländerna ifrån sig. Från säkerhetspolitisk synpunkt vore det rent dumdristigt. Det må vara att de central och östeuropeiska länderna inte är fullt förberedda i ekonomiskt avseende. Men det problemet kan lösas genom att de beviljas rejäla övergångsperioder, under vilka de successivt gör sig beredda att uppträda på den inre marknaden och uppfylla andra förpliktelser. Vi moderater har inga stora invändningar mot regeringens syn på ansvars och uppgiftsfördelningen mellan medlemsländerna i EU eller mellan EU:s olika institutioner. Den nuvarande maktdelningen fungerar i stort sett bra mellan en stark kommission på förslagsoch genomförandestadiet, ministerrådet, som beslutar å medlemsstaternas vägnar och Europaparlamentet, vars tyngdpunkt ligger på debatt och kontroll, men som också har viss medbestämmanderätt. Från riksdagens sida har vi främst anledning att kräva längre tidsfrister mellan förslag och beslut så att EU nämnden får reella möjligheter att påverka regerings ställningstaganden. Men även från regeringens synpunkt borde det vara angeläget med längre förberedelsetider inför beslut i ministerrådet. Enligt Maastrichtfördraget skall översynskonferensen behandla oavslutade frågor beträffande andra och tredje pelaren, vilket för enkelhetens skull kan beskrivas som utrikes resp. inrikes angelägenheter. Vi instämmer i regeringens förord för en förstärkning av den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken men delar samtidigt dess återhållsamhet beträffande eftergifter i beslutsproceduren i för medlemsländerna viktiga ärenden. Vi noterar med tillfredsställelse att Socialdemokraterna rör sig i vår riktning när det gäller hanteringen av vissa frågor inom den tredje pelaren. Det krävs större handlingskraft om t.ex. internationell brottslighet och narkotikahandel skall kunna bekämpas med framgång. Ärenden som gäller rörlighet över gränserna, inklusive asyl och flyktingfrågor, borde hanteras efter samma regler som det ekonomiska samarbetet. Över huvud taget blir det en viktig uppgift för IGC 96 att förenkla beslutsprocessen inom EU. Regeringens satsning på ökad öppenhet står vi helt bakom. Ett litet varningsord kan dock vara på sin plats. Låt oss inte gå så frejdigt fram med för andra medlemsländer svårförklarliga inslag som t.ex. meddelarfriheten. Det kan medföra ett bakslag som äventyrar framsteg när det gäller viktiga principer som allmänhetens tillgång till officiella handlingar m.m. Fru talman! Detta var några preliminära reflexioner från moderat utgångspunkt. Vi kommer att bli mera utförliga i den motion vi nu skall utarbeta. Vi sätter också värde på uttalandet i regeringsskrivelsen att det under de förhandlingar som förestår skall ske ett fortlöpande samråd med EU-nämnden efter samma mönster som gällde inför EES-avtalet och inför förhandlingarna om medlemskap i EU.

Fru talman! Riksdagen ges genom regeringens skrivelse möjlighet att i sammanhållen form påverka de svenska positionerna inför EU:s medlemsstaters regeringskonferens. Regeringskonferensen är ingen helgsammankomst där regeringarna efter föredragningslista röstar sig fram till ett program utan i stället en dynamisk, utsträckt förhandlingsprocess. Därför kan inte riksdagen låsa detaljer eller spika fast svenska förhandlare med villkorade mandat. Däremot har regeringen uttalat att man - vilket vi uppskattar - fortlöpande och öppet skall redovisa förhandlingsresultat, ge en lägesbeskrivning samt förankra positioner i EU-nämnden. Det är enligt vår uppfattning en förutsättning för att en bred parlamentarisk uppslutning skall finnas bakom ett slutligt förhandlingsresultat. Centerpartiet delar i flera avseenden regeringens bedömningar. Engagemanget för ökad demokrati, för öppenhet och insyn är av mycket stor betydelse och - om än långsamt - vinner öppenheten insteg i EU samarbetet. Centerpartiet delar regeringens önskan att förenkla EU-fördragen och skapa enklare och mer lättförståeliga beslutsprocedurer. Däremot saknar jag ett utvecklat resonemang om subsidiaritetsprincipen. En striktare tillämpning av subsidiaritetsprincipen ökar nämligen precis det som regeringen eftersträvar: ökad demokrati, större folkligt deltagande och bättre insyn. Centerpartiet önskar i samband med regeringskonferensen se en fördragsrevision som också granskar om dagens regler uppfyller subsidiaritetsprincipen. Vi vill också att principen om lokal självstyrelse, som Europarådets stadga definierar saken, skall skrivas in i EU-fördraget. På miljöns område har regeringen och Mats Hellström lyssnat till den kritik som Centerpartiet framförde under den allmänpolitiska debatten i höstas. Då kritiserade jag bristen på miljöinitiativ i regeringens lilla röda skrift som kom ut i somras med principiella ingångsvärden. Då fanns enbart med namns nämnande kampen för en bättre miljö. Jag vill framföra ett erkännande för god lyhördhet till regeringen och statsrådet Mats Hellström. Det finns i skrivelsen viktiga krav som vi ställt tidigare, som överstatligt beslutsfattande med införande av miniminivå med rätten för länder att gå före, krav på stärkt skydd för människors hälsa, miljömål för jordbruket, införande av substitutionsprincipen samt en tydligare miljöprofil på Euratom. Sverige skall ha som mål att utveckla EU samarbetet till ett effektivare instrument för att hindra försurande utsläpp och andra gränsöverskridande föroreningar. För detta krävs ökad överstatlighet med beslut med kvalificerad majoritet. Slutsatserna från FN:s stora miljökonferens i Rio kan och bör bli grundvalar för EU-samarbetet, och hållbar utveckling skall ses som ett överordnat mål. Kravet att Kommissionen skall miljökonsekvensbedöma varje förslag innebär att stolta paroller görs om till operativa verktyg. Projektet om den europeiska monetära unionen har definitivt inte miljöprövats. Det saknas konvergenskriterier för miljöskuldens minskning. Regeringen kan inte som nu exkludera EMU från kravet på hållbar utveckling. Därför hoppas jag att regeringen är lyhörd även för detta centerkrav. Fru talman! Regeringens förslag om förändringar i den andra pelaren, dvs. det mellanstatliga samarbetet inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, fortsätter att oroa oss. Den klarhet och konkretion som kännetecknar övriga områden i skrivelsen lyser här med sin frånvaro. Här slås å ena sida fast: "Ett borttagande av vetorätten i utrikes och säkerhetspolitiken är inte aktuellt." Fem rader längre ner är regeringen däremot beredd att "pröva om enhällighetsprincipen skulle kunna modifieras i frågor av begränsad räckvidd". Vilka är de frågor som inte något medlemsland definierar vara av vitalt utrikes och säkerhetspolitiskt intresse men som inte kan lösas i enighet i god solidarisk anda och som samtidigt kan bedömas ha "begränsad räckvidd"? Jag har svårt att förstå hur regeringens förslag på detta område skulle förenkla arbetet inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det rimmar utomordentligt illa med ambitionerna på andra områden att förenkla och effektivisera beslutsprocesserna. Om det införs blir det en tolkningsfråga för regeringarna vad som är av vitalt intresse och begränsad räckvidd. Därmed kommer de nationella parlamentens möjlighet till inflytande att minska. Vi är inte intresserade av en sådan utveckling av den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, GUSP. Vetorätten skall finnas kvar ograverad som yttersta utväg om inte kompromissandets solidariska givande och tagande räcker för att nå enighet. Fru talman! Bestämmelserna under tredje pelaren har inte varit i kraft i mer än två år, och de svenska erfarenheterna av EU-samarbete på detta område är än mer begränsade. Det är därför alltför tidigt att komma med bestämda besked om det mellanstatliga samarbetet har en utvecklingspotential. Centerpartiet har inga invändningar mot tanken på fri rörlighet för personer. Vi stödjer den svenska ansökan om observatörskap i Schengensamarbetet. Det är bra att det i regeringens skrivelse fastslås att förutsättningen för Schengensamarbetet är bibehållen passunion i Norden, Norge och Island inbegripna, och effektiva insatser mot narkotikabekämpningen. Vi hyser heller inga principiella betänkligheter mot att samarbeta på andra områden inom ramen för tredje pelaren.

Fru talman! Den europeiska unionen är till för att lösa de problem som de enskilda medlemsländerna vart och ett för sig inte kan lösa. EU är till för att medborgarna i medlemsländerna skall få mer att säga till om i alla de frågor som inte längre enbart kan lösas inom nationalstatens ram. Fyra tunga sådana områden är freden, miljön, jobben och den internationella brottsligheten. Fram till för sex år sedan levde befolkningen i dessa tio länder i kommunistiska diktaturer. I dag är de mer eller mindre goda demokratier och marknadsekonomier. måste bli att bana väg för ett helt Europa. Ingen uppgift i Europa de närmaste åren är till närmelsevis så viktig som att se till att vi inte slarvar bort möjligheten för de mer än 100 miljoner människorna i dessa länder att få bli medlemmar i samma Europa som vi lever i. Såväl i Reflexionsgruppens slutrapport som i den svenska regeringens skrivelse till riksdagen lyfts glädjande nog helandet av Europa som en angelägen fråga. Det är bra, men det räcker inte. Den svenska regeringen och de övriga medlemsländernas regeringar måste också i sina länder argumentera och agitera för att delmålet om ett EU med 25-30 medlemmar är värt ett antal uppoffringar från det egna landets sida. Det finns en risk att omfattningen av dessa ändringar inte står klar ens för alla beslutsfattare och - kanske värre - att den står klar för många beslutsfattare, vilket kan få flera av dem att tveka inför såväl det önskvärda som det möjliga i att inom de närmaste åren klara av östutvidgningen. Sedan vi hade vår förra EU-debatt för knappt två månader sedan har några för utvidgningen negativa signaler inkommit. Om dessa signaler är rätt uppfattade blir det förstås än angelägnare för Sverige att sätta in all kraft på att konferensen skall leda fram till att östutvidgningen görs möjlig. Unionen står öppen för europeiska demokratier. En synnerligen viktig fråga har gällt och gäller hur EU skall förhålla sig till Turkiets önskan om ett framtida medlemskap och vägen dit. Vi i Folkpartiet liberalerna har tyckt och tycker att den första delen av frågan är enkel att besvara. Ett demokratiskt Turkiet som respekterar de mänsklig fri och rättigheterna, som behandlar sina minoriteter väl och som gör sitt för att lösa Cypernfrågan är lika välkommet som andra europeiska demokratier. Den svåra frågan är på vilket sätt EU - utöver ett klart besked i medlemskapsfrågan - bäst bidrar till en utveckling mot fulla mänskliga fri och rättigheter i Turkiet. Vi har hävdat att kränkningarna av dessa frioch rättigheter måste minska avsevärt för att tullunionen mellan EU och Turkiet skulle kunna godkännas. Vi gör nu den bedömningen att de förbättringar som har ägt rum, tillsammans med det faktum att de krafter i Turkiet som strävar efter en utveckling i rätt riktning eller aktivt arbetar med MR-frågorna önskar ett godkännande av tullunionen, talar för ett sådant godkännande från EU-parlamentets sida. Från det liberala partiets sida i EU-parlamentet läggs nu fram förslag om att en löpande uppföljning av MR situationen skall ske parallellt med den ekonomiska uppföljningen av tullunionen. Om freden i Europa är en gränsöverskridande fråga så är mycket av miljöförstöringen det också. Svavelutsläppen över Sverige, koldioxidens påverkan på klimatet och vattenkvaliteten i Östersjön är uppenbara exempel på detta. Det är bra att regeringen i sin skrivelse nämner frågan om fler majoritetsbeslut på miljöområdet, men det är mycket beklagligt att regeringen synes fortsätta kräva att alla länder skall ha vetorätt mot beslut om miljöavgifter och miljöskatter. Vi anser det som utomordentligt viktigt att EU i framtiden skall kunna fatta majoritetsbeslut om sådana avgifter som gäller allas vår miljö. En direkt fråga till Europaministern blir därför: Varför vägrar regeringen att driva frågan om möjligheten att fatta majoritetsbeslut om en miniminivå för koldioxidskatter inom EU? Vilka är de starka och goda skälen för denna miljöfientliga position? Ett annat allvarligt problem som definitionsmässigt är gränsöverskridande är den internationella brottsligheten. Det är ingen tvekan om att framstegen i internationellt samarbete har gått mycket snabbare mellan brottslingar av olika slag än mellan poliskårerna i de olika medlemsländerna. Det är därför förvånansvärt att regeringen är så negativ till att föra över de delar av polissamarbetet som rör kampen mot internationell brottslighet till det vanliga regelsystemet i den s.k. första pelaren, vars frågor liknar dessa. I stället tycks regeringen slå vakt om att bibehålla det nuvarande systemet med allas vetorätt. En direkt fråga till Europaministern blir: Varför? Det största inrikespolitiska problemet i vårt land och många andra länder är arbetslösheten och den bristande förmågan att förbättra förutsättningarna för skapandet av nya jobb. Problemets allvar och svårighetsgrad talar för att en mängd olika åtgärder måste sättas in och på alla de nivåer som är tillgängliga för att massarbetslösheten skall kunna knäckas. Vi är därför positiva till att regeringen driver sysselsättningsfrågorna på EU-nivån. Vi är däremot mycket negativa till det regeringen gör inom landet och till det mycket svaga sysselsättningsprogram som regeringen skickat till Bryssel. Fru talman! Det finns många viktiga sakfrågor som har beröring med EU-nivån. En central fråga gäller hur medborgarna i vårt land skall kunna få mesta möjliga insyn i och inflytande över de beslut som fattas på EU-nivån. Dessa frågor är för oss liberaler klassiska. En fråga handlar om närhetspricipen och om hur denna skall kunna förstärkas i programmet. En annan fråga handlar om öppenheten, något som regeringen glädjande nog driver. En tredje fråga handlar om kontrollen från de nationella parlamentens och EU-parlametets sida. Fru talman! I regeringens skrivelse finns det flera punkter som vi instämmer i. Förutom det som redan nämnts gäller det förstås sådant som betoningen av vikten av frihandel och av stark disciplin vad gäller statsskulden. Det är beklagligt att regeringen inte vill åstadkomma mer vad gäller exempelvis möjligheten till gemensamma golv för miljöskatter, ett förbättrat polissamarbete och en förstärkt näringsprincip. När det gäller den största frågan av dem alla, underlättandet av östutvidgningen, är det vår förhoppning att den svenska regeringen om så behövs kommer att sätta den före de övriga frågorna. Vi i Folkpartiet liberalerna kommer under alla förhållanden att göra det.

Fru talman! Jag uppskattar att Mats Hellström så kraftfullt markerade att arbetslösheten är ett av EU:s största problem. Det har ju förts en debatt om det detta inom unionen i tre, fyra fem år. Det har förekommit rapporter och beslut har fattats, men arbetslösheten har fortsatt öka. Ett projekt som skulle minska arbetslösheten var den inre marknaden. I själva verket ökade arbetslösheten. Förslagen från Jacques Delors om att halvera arbetslösheten fram till år 2000, om att införa obligationer för att finansiera projekt och om att sänka räntan har redan avvisats av ministerrådet. Egentligen har inte ett enda förslag sedan 1957 kunnat genomföras mot den europeiska högerns vilja. Jag önskar regeringen lycka till i de här resonemangen, men problemen är jättestora. Strasbourg får ibland höra att de är anti-européer. För oss på vänsterkanten, som en gång i världen anklagades för anti-sovjetism, väcker sådana uttalanden egendomliga känslor. Inte bara EU-kritiker inser att det gamla folkstyret är slut på de politikområden som i dag ligger under EU:s kompetens. Normsystemet ligger i princip fast vilken riksdag som än väljs. Parlaments och presidentval får alltmer sin karaktär av att man med hjälp av marknadsföringskonsulter formulerar slagord och budskap som lockar ett maximalt antal väljare så att kandidater skall kunna sitta kvar eller erövra nya maktpositioner. Den i verkligheten förda politiken blir dock ungefär likartad oavsett vilka partikonstellationer som har majoritet. Detta uppfattas som att det har blivit en sport för partier och politiker att lura folk. Frukterna av detta system skördar man i dag i Frankrike. Tidigare har vi också skördat dem i Sverige när vi hade EU-parlamentsval och folk vägrade att gå och rösta. Det är dessa grundläggande, konstitutionella EU problem regeringskonferensen borde ägna sig åt. Hur skall man bära sig åt för att Europasamarbetet skall kunna få en någorlunda demokratisk legitimitet? Hur skall man kunna undvika att EU av vissa karakteriseras som ett nytt mjukis-Sovjet? I den föreliggande skrivelsen berörs legitimitetsproblemet, men några rejäla tag är det enligt min mening inte fråga om. Kravet på öppenhet är ett steg i rätt riktning, men varför nämns inte meddelarfriheten i skrivelsen? En offentlighetsprincip måste också innebära diarieföring av inkomna handlingar till EU:s institutioner. Detta gäller exempelvis lobbygruppernas inlagor. Skulle det dessutom till varje förslag fogas en förteckning över vilka inlagor som finns i ärendet och över vilka som rådfrågats, så skulle politiker få mer likvärdiga möjligheter jämfört med byråkrater att granska beslutsunderlagen. Förslag till nya regler borde i god tid översättas till de officiella språken. Förekomsten av ett förslag borde också kungöras i varje medlemsstat, kanske ett par månader före det verkliga beslutet. Då skulle det finnas tid och möjlighet till en vettig nationell beredning i fackutskott och för ett remissförfarande. Vidare kan de nationella parlamenten ges initiativet i EU relaterade frågor och naturligtvis också när det gäller att välja kommissionärer. Ett borttagande av artikel 235 skulle innebära att unionen inte lika lätt som nu själv skulle kunna ta beslut om att utvidga sina befogenheter. Varför verkar inte Sverige för borttagande av artikel 235? Varför verkar inte Sverige för en utträdesrätt utan bara för en uteslutningsrätt? Varför tycks Sverige acceptera att vapenexportpolitiken förs över från medlemsstaterna till unionen? På s. 22 i skrivelsen sägs att Sverige fäster särskild vikt vid att regelverket tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt, men när det gäller den största frågan av alla, en gemensam valuta och centralbank, förbehåller sig Sverige att ha en egen tolkning. Vill vi i Sverige att traktaterna skall tolkas enhetligt borde vi faktiskt begära ett juridiskt hållbart undantag för att kunna avstå från tredje steget i EMU. Nu skapas intrycket att de EMU-troende i Sverige anser sig ha sådan majoritet att det inte finns någon risk för ett nej i riksdagen. Den allmänna opinionen kan få intrycket att det verkligen föreligger ett fritt val. Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet fick vi intrycket att vi då inte skulle ta ställning till EMU-frågan. Den skulle ju tas komma upp på regeringskonferensen. Nu slår man på s. 14 fast att EMU inte blir ett ämne för konferensen. Undra på att många känner sig lurade! Utredningen om EMU har lyfts bort från 96 kommittén, den kommitté som skulle stimulera debatten i olika frågor. Detta ger ökade möjligheter för ansvariga politiker att hänvisa till utredning och att glida undan debatt. Det aviseras inte heller att det blir fråga om någon folkomröstning om att avskaffa den svenska valutan. Vad gäller den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken slår man fast att Sveriges alliansfrihet består, och det är bra. Men samtidigt förklarar man sig vara beredd att acceptera majoritetsbeslut i frågor med begränsad räckvidd. Varför inte utnyttja de möjligheter som redan finns om att enigt besluta om att ta majoritetsbeslut i enskilda frågor? Regeringen förklarar sig också vara beredd att delta i fredsbefrämjande uppdrag som VEU verkställer på uppdrag av EU. Fredsbevarande och fredsframtvingande åtgärder måste grunda sig på FN-beslut innan Sverige deltar, men när det gäller fredsbefrämjande uppdrag är Sverige tydligen berett att agera utanför FN:s ram. Anser regeringen att vi tillsammans med VEU exempelvis skall kunna delta i väpnade aktioner utanför EU:s territorium utan FN-beslut som grund? Det finns många frågor att ställa med anledning av denna skrivelse, och vi återkommer till dem under motionstiden.